Herr talman! Jag är litet förvånad över Miljöpartiets otroligt passiva hållning när det gäller kravet på miljöräkenskaper och redovisning av jämställdhetsarbete. Det är ju väl att man yrkar avslag på propositionen och säger att regeringen skall återkomma när Redovisningskommittén har lagt fram sitt förslag. Men vi vet att det kan dröja ganska länge. Jag tycker att det är mycket tråkigt att man inte kommer med några konstruktiva förslag och inte deltar i arbetet med en sådan här relativt viktig proposition. Man bara hänvisar till att man skall återkomma. Jag tycker att det skulle ha varit värdefullt om Miljöpartiet i större utsträckning också skulle ha deltagit i utskottets handläggning av den här typen av propositioner.
Herr talman! Vi tycker att det skulle ha varit värdefullt att man i den här frågan hade kommit med ett samlat grepp. Det handlar också om företagens villkor. Skall de behöva ändra redovisningsregler vartenda halvår framöver, eftersom vi vill göra ganska många förändringar? På många områden vill vi faktiskt se en förändring. När det gäller miljöräkenskaperna utför man ett arbete både nationellt och internationellt för att finna gemensamma former. Då kanske det är bättre att avvakta tills man har funnit det här. Jag tror att det kommer att inträffa mycket snart. Jag tror inte att man behöver vara så orolig från Vänsterpartiets sida. Vi i Miljöpartiet kommer att rösta med er när det gäller reservationen om jämställdhetsaspekter.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att det är mycket viktigt att riksdagen ger uttryck för att det här skall komma tillbaka till oss så fort som vanligt. Det är alltså mycket viktigt att vi ligger på hela tiden för att föra de här frågorna framåt. Det gäller miljöredovisningen och jämställdhetsarbetet. Det gäller faktiskt också humankapitalet. Jag vill påpeka att propositionen innehöll väldigt litet när det gäller humankapitalet, vilket Bengt Harding Olson sade. Utskottet, exklusive Miljöpartiet, har diskuterat fram den här lösningen. Jag vill påpeka att Miljöpartiet faktiskt måste vara mera aktivt i den här typen av frågor om vi skall få en gemensam linje och bli handlingskraftiga när det framför allt gäller miljöredovisning och jämställdhetsarbete men även behandlingen av humankapitalet. Det hade varit mycket roligare om även Miljöpartiet hade varit med i det här arbetet.
Herr talman! Jag betonade i mitt tal i dag värdet av miljöredovisning, jämställdhetsaspekter och av att man tar upp mjuka tillgångar och humankapital - och att man skall göra någonting snabbt. Jag vet inte riktigt vad Per Rosengren från Vänsterpartiet menar. Jag tror att vi har ganska lika inställning i de här frågorna, förutom att Vänsterpartiet inte anser att vi även skall ta upp aspekter som gäller representationen och var man kommer ifrån. Man skall ha en representation i företag som inte bara tar hänsyn till kön utan också till etniskt ursprung. I det avseendet skiljer vi oss från Vänsterpartiet i den här frågan, men i övrigt har vi nog samma vilja.
Herr talman! Det är klart att det är tacksamt att vara EU-kritiker i dag och i det här ärendet. Det sätt som EU har skött det här på är värt kritik. Direktiven är dåliga och föråldrade. Vi svenska lagstiftare kommer att ådra oss mycket mera kritik efterhand som man på redovisningssidan uppmärksammar det här, och det har man nu börjat göra. EU har faktiskt insett problemet, och man tänker om. Det blir inte fler direktiv på redovisningsområdet, det kan jag lova Yvonne Ruwaida. Det blir i stället ny normgivning genom IASC. Då tycker jag att man skall kunna säga att det är bra att EU har ändrat sig. Det visar på en styrka i organisationen att man kan ändra sig och slå in på den rätta vägen. Nu är man där. Men Sverige skall använda sin unika möjlighet att se till att EU inte viker av från vägen utan håller sig på den. Herr talman! Låt mig slutligen säga att jag också tycker att det är en särskild dag i dag. Rune Berglund och jag brukar tycka lika i många avseenden, och jag har verkligen uppskattat luciafirandet i dag. Vad jag uppskattar ännu mer, utan all jämförelse i övrigt, är den debatt vi har haft här i dag. Jag tror nämligen att det är något unikt som håller på att ske - att humankapitalet också kan åsättas ett värde i en balansräkning. För de människor som inte förstår annat än siffror är detta viktigt, och det kommer att visa sig att det har en enorm dynamik. Därför tror jag att det här betyder mycket. Nu gäller det att Redovisningskommittén är beredd och har lyssnat på det här. Det fanns åtminstone tidigare företrädare för kommittén här. Jag hoppas att de har tagit det här budskapet till sig.
Herr talman! Det som Bengt Harding Olson tar upp om EU:s framtida hållning beträffande redovisningslagstiftningen är för mig ytterligare ett argument för att vi inte borde ha antagit EU-direktiven utan i stället borde ha avvaktat ett tag. Vi skulle då ha kunnat ta ett samlat grepp senare och ta upp frågor ur både miljö och jämställdhetsaspekter samt frågor om humankapital. Då skulle vi inte heller ha behövt utsätta företag för den situation som de nu kommer att utsättas för. Jag vill hänvisa till vad Nancy Holmström vid Långedrags Redovisningsbyrå i Göteborg undrade: Är den nya årsredovisningslagen värd det pris som företagen kommer att få betala för detta utslag av europeiskt samarbete? Det är faktiskt en fråga som jag också vill ställa. Bengt Harding Olson kanske tycker att man försöker använda sig av den EU-negativa opinionen, men så är det inte. Jag har varit EU-kritisk i hela mitt liv. Jag är 25 år nu, och jag är fortfarande kritisk. Däremot skall vi nu när vi är medlemmar naturligtvis jobba för att försöka påverka EU så mycket som möjligt. Det är oerhört viktigt. Jag är kritisk till det sätt på vilket Sverige anpassar sig till alla EU-direktiv. Jag tycker att Sverige skulle kunna göra det på ett bättre sätt, och jag hoppas att Bengt Harding Olson håller med mig om det.

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande I propositionen föreslås att Krigsmaterielinspektionen skall ombildas till en ny myndighet, en myndighet som skall pröva de ärenden om kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter som regeringen eller ett statsråd i dag har till uppgift att pröva. Som en följd av detta föreslås att Rådgivande nämnden för krigsmaterielexportfrågor ombildas till ett råd för samråd hos den nya myndigheten. Vissa andra förslag som presenterades i propositionen återkommer jag till senare. Vid behandlingen av ärendet i utrikesutskottet har vi moderater inte funnit några skäl att tillstyrka propositionen. Om man skall ändra på något, särskilt om man som här vill inrätta en ny myndighet, måste man vara klar över att förändringen är till det bättre. Det finns ingenting som talar för att så är fallet med det här förslaget. Kontrollen av krigsmateriel och av strategiska produkter - de kallas här dual use-produkter - regleras av två skilda lagar och bygger på fundamentalt olika synsätt. Utförsel av krigsmateriel är i princip förbjuden. Dual use-produkter däremot omfattas av frihandel och tillhör de varor som kan röra sig fritt inom Europeiska unionen. Detta är skäl nog för att inte lägga prövningen av dessa två olika material och produkter under samma myndighet. Det är tvärtom bra och logiskt om dual use-produkter handläggs i annan ordning än krigsmateriel. Vi föreslår i enlighet med betänkandet Kontrollen över export av strategiskt känsliga varor, SoU 1993:56, att tillståndsprövningen för dual useprodukter skall delegeras från regeringen till Kommerskollegium. En rad tunga remissinstanser tillstyrkte det förslaget när det lades fram sommaren 1993. Vi delar utredningens uppfattning. Vi menar att den är väl underbyggd. Vad som är dual useprodukter är inte fastställt en gång för alla. Bedömningen varierar, samtidigt som tekniken hela tiden utvecklas. Vi anser därför att Kommerskollegiums beslut skall gå att överklaga och att regeringen skall vara den instans som man skall vända sig till vid ett överklagande. När det gäller kostnaden för den nya myndigheten skall enligt förslaget en årlig avgift betalas av den som har tillstånd att tillverka krigsmateriel eller som tillverkar dual use-produkter. Vi vänder oss starkt mot förslaget att tillståndsprövningen av dual use-produkter skall finansieras av det aktuella företaget, inte främst för summans storlek utan mer för att det är principiellt felaktigt att införa en avgift eller en skatt, som det nästan blir, som klart diskriminerar verksamhet i Sverige i förhållande till motsvarande verksamhet i andra länder. Sådana avgifter som nu föreslås finns inte i våra nordiska grannländer, och inte heller i några EU länder, varför vi bestämt avvisar förslaget. Vilka som skall betala och vilka som inte skall betala är svårt att förklara och därmed försvara. Företag med tillverkning utomlands skall inte betala. Företag som enbart idkar handel drabbas inte heller av avgiften, trots att dessa företag också belastar myndigheten med licensansökningar. Avgiften blir i praktiken en produktionsskatt, som endast drabbar tillverkning i Sverige. När det gäller krigsmateriel finns ett femtontal företag som har sin tillverkning i Sverige. Inom dual use-området är det fråga om mångdubbelt fler, ca 800, som kan behöva söka tillstånd. Några hundra är av den storleken att de måste betala den föreslagna årliga avgiften. Det är inte så lätt att avgöra var gränsen egentligen går. Propositionen är inte särskilt tydlig på den punkten. Några frågor i sammanhanget: Skall ett svenskt företags avgift baseras på dess tillverkning internationellt? Skall ett utländskt företags avgift baseras på dess tillverkning i Sverige? Gemensamt för svaren är att tillverkning i Sverige alltid blir en belastning vid beräkning av avgiften. Min fråga till utskottsmajoritetens företrädare, Nils T Svensson blir: Kan det vara rimligt att missgynna svensk produktion med hänsyn till den stora arbetslöshet som råder just nu i Sverige? När det så gäller tillsyn av krigsmateriel har vi moderater inte funnit anledning att nu ändra den ordning som gäller. Krigsmaterielinspektionen och Rådgivande nämnden för krigsmaterielexportfrågor bör även i fortsättningen finnas kvar med samma uppgifter som i dag. Därför behövs heller ingen förändring i lagen om krigsmateriel. Till sist kan tilläggas att en myndighet inom ett område där det krävs stor flexibilitet, eftersom förhållandena hela tiden ändras, rent principiellt måste ifrågasättas. En myndighet styrs ju av vissa fastställda lagar. Vi har inte funnit att den nya myndigheten är efterfrågad av de producerande företagen. Det finns knappast någon allvarlig kritik mot det nuvarande systemet med det arbete som bedrivs av Krigsmaterielinspektionen och Rådgivande nämnden för krigsmaterielexportfrågor. Fru talman! Jag står givetvis bakom hela den moderata reservation som är fogad till utskottets betänkande, men jag nöjer mig med att yrka bifall till mom. 1.

Fru talman! Bara de senaste dagarna har med all önskvärd tydlighet visat hur känsliga frågorna om svensk krigsmaterielexport ofta är - såväl inrikespolitiskt som utrikespolitiskt. Jag avstår av förklarliga skäl från att kommentera den aktuella debatten men konstaterar att den faktiskt mycket klart har belyst att det inte minst rör sig om vilket förtroende man har anledning att ha för de inblandade aktörerna. Det borde vara en varningssignal till oss, när vi skall dra upp riktlinjer för hanteringen av dessa frågor i framtiden. Vi skall inte här i dag ta ställning till den större frågan huruvida vi över huvud taget skall tillåta svensk krigsmaterielexport, men jag misstänker att även den kommer att beröras i den efterföljande debatten. Låt mig då bara säga att vår uppfattning är att svenskt försvar bygger på bl.a. en kvalificerad svensk krigsmaterielindustri. Den har varit av stor säkerhetspolitisk betydelse för vårt land. Möjligheten att exportera krigsmateriel har därvid haft stor betydelse för svensk försvarspolitik. Alla stater har, precis som vi själva, rätt att bestämma över sin egen säkerhetspolitik, liksom i frågan, om man ska ha ett militärt försvar eller ej. För att det skall vara möjligt måste det ju finnas länder som också är beredda att exportera vapen. Därmed bidrar svensk krigsmaterielexport till ökad valfrihet för ett tänkt köparland och även till att minska dess säkerhetspolitiska beroende, särskilt av stormakter. Däremot är det viktigt att svensk vapenexport inte sker till stater som befinner sig i väpnad konflikt med andra eller som har inre väpnade oroligheter. Frågan om demokrati liksom om respekt för mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter måste också ovillkorligen beaktas. Av dessa skäl begränsas kretsen av tänkbara exportländer betydligt, även om demokratiseringen i Öst och Centraleuropa givetvis något har ökat den kretsen. Fru talman! Export av krigsmateriel tillverkad i Sverige är, som bekant, på förekommen anledning föremål för en mycket restriktiv grundsyn, och skall så förbli. En mer liberal dispensgivning får inte smygas fram, utan den måste föregås av en bred parlamentarisk beredning som tar sin utgångspunkt i långsiktigt förändrade försvars-, säkerhets och utrikespolitiska förutsättningar. Nu gällande riktlinjer, som regeringen redovisade vid riksdagens behandling av propositionen Lag om krigsmateriel och som riksdagen godkände i december 1992, är enligt vårt synsätt helt till fyllest. Däremot kan man resa frågetecken inför hur riktlinjerna har tillämpats.

Det står helt klart att var och en av de båda bedömningsgrunderna står på egna ben, dvs.: Båda skall vara uppfyllda för att export av krigsmateriel skall kunna medges. Den oklarhet som på sina håll har tyckts vidlåta regeringens nu föreliggande förslag har undanröjts genom utskottets tydliga skrivningar i detta avseende. Det är välkommet och bidrar till fortsatt förtroende för denna hantering. Likaså är det välkommet att utskottet efter förslag från bl.a. Folkpartiet liberalerna skärper skrivningarna i lagtexten om att den nya inspektionen skall överlämna ett ärende till regeringen för prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt. Ärenden av denna art måste alltid slutligen bygga på en av regeringen gjord politisk bedömning. Fru talman! Redan vid riksdagens behandling av dessa frågor våren 1988 förde Folkpartiet fram tanken på en fristående myndighet som skulle skapa tydligare ansvarsförhållanden och ökad klarhet om regeringens roll i kontroll och tillsynsarbete. Det stora antalet ärenden motiverar i dag också en delegering till en fristående myndighet i enlighet med regeringens förslag, vilket vi i Folkpartiet tillstyrker. På liknande sätt som vad gäller den år 1992 inrättade utlänningsnämnden är det ytterst angeläget att riktlinjerna blir klara och att regeringens möjligheter liksom yttersta ansvar för praxisbildningen klarläggs. Vid riksdagsbehandlingen våren 1988 aktualiserade Folkpartiet också behovet av en lagreglering av riktlinjerna för dispensgivningen. Detta skulle medverka till att beslutsfattandet fick fastare former. När nu dispensgivningen överförs från regeringen till en självständig myndighet kommer frågan i ett nytt och tydligare läge. En fristående myndighet bör styras av en av Sveriges riksdag antagen lag. Frågornas politiska känslighet och krav på orubbat förtroende för hanteringen understryker betydelsen av att klara och otvetydiga regler skapas. Regeringen borde få riksdagens uppdrag att återkomma med förslag till lagreglering av riktlinjerna för krigsmaterielexporten. Jag kan bara beklaga att Socialdemokraternas bristande förståelse för, eller kanske rent av vilja, att skapa största möjliga klarhet bara kommer att bidra till den förtroendeklyfta som den aktuella debatten visar på inför hanteringen av svensk krigsmaterielexport. Lagreglerade riktlinjer kan naturligtvis inte lösa alla bedömningsfrågor. Förhållanden i enskilda länder som kan komma i fråga för export liksom bedömningen av enskilda krigsmaterielslag kan givetvis förändras. Det är då ytterst angeläget att regeringen fortlöpande har möjlighet att styra den politiska praxisbildningen. Det kan lämpligen ske genom att regeringen, även under andra förhållanden än de som reglerats i lag, kan utfärda förordningar om vissa länder och om visst krigsmaterielslag. Så vidmakthålls regeringens politiska ansvar för hanteringen av enskilda ansökningar om dispens för krigsmaterielexport. Låt mig avslutningsvis få konstatera att frågan om vad den nya myndigheten skall ha för namn givetvis inte har någon substantiell betydelse. Däremot bidrar detta naturligtvis till den signalverkan som ges. Även här hade det för förtroendet till den nya hanteringen varit av värde om det för alla klargörande namnet Krigsmaterielinspektionen hade kunnat bibehållas. Det nya namn som regeringen förordar, och som jag ännu inte lärt mig, bidrar inte till en sådan klarhet. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4

Fru talman! Vi har en mycket restriktiv lagstiftning vad gäller export av krigsmateriel. Sådan export är i princip totalt förbjuden, men i praktiken är vi långt därifrån. Vi i Vänsterpartiet önskar med all tänkbar tydlighet att export av krigsmateriel även i praktiken skulle vara totalt förbjuden. Sättet för vapenexporten och de undantag som getts vad gäller möjligheter till vapenexport är inte, som Lars Hjertén här tidigare sagt, något som föregått utan kritik. Tvärtom anser jag och Vänsterpartiet i likhet med en rad organisationer och enskilda i vårt land att det finns all anledning att rikta mycket kraftig kritik mot KMI, mot den rådgivande nämnd som hittills har fungerat och mot det sätt på vilket de här frågorna har skötts. Det är uppenbart att det beträffande de regler som här gäller med tanke på möjligheterna till undantag har funnits alltför många tolkningar. Villkoren har definitivt inte varit entydiga. Från senare år finns det otaliga exempel på att länder som varit mycket olämpliga ändå fått bli mottagare av svensk krigsmateriel. När vi nu har uppe till behandling just frågan om den nya särskilda myndigheten för dessa frågor är det bra att vi i riksdagen får en debatt om hur frågorna skall skötas. Men huruvida detta kommer att fungera bra eller inte blir i hög grad avhängigt av hur det till myndigheten knutna rådet för samråd i exportkontrollfrågor fungerar. När det gäller det här förslaget ser jag det som mycket positivt att det blir en fristående behandling och att samtliga riksdagspartier får möjlighet både att följa frågorna och att påverka behandlingen av frågorna. Men det finns naturligtvis också risker med att genomföra en sådan här förändring. En mycket uppenbar risk är att det kommer att tjäna som alibi för regeringen att slippa ta kontroversiella beslut och att skylla på rådet. Vi har en tänkbar parallell i Utlänningsnämnden. Från regeringens sida har det ju vid flera tillfällen hävdats att det inte är regeringens sak och att man inte skall lägga sig i, utan Utlänningsnämnden är en fristående myndighet. Därmed har regeringen i flera uppmärksammade fall kommit undan ansvaret. Jag vill därför understryka hur betydelsefullt det är att hela det politiska ansvaret ligger kvar hos regeringen. Det som har blivit bra när det gäller utskottets behandling av frågan är att regeringens "får" i propositionen, i frågor som gäller vad som skall eller inte skall överlämnas till regeringen, har ändrats till "skall". De skall överlämnas för principiell bedömning. Detta är en mycket positiv sak som hänt vid behandlingen här i riksdagen. Till skillnad från Lars Hjertén finner jag att avgifterna är något som är mycket positivt. Det är självklart att företag som ägnar sig åt sådan här verksamhet skall betala avgifter för vad själva kontrollen kostar. Om samma system tillämpas i Europa eller inte spelar väl ingen roll, Lars Hjertén! Snarare ligger vi där före. Det ser jag som en klar fördel. Efter att ha studerat ärendet litet närmare och efter försvarsindustrins uppvaktning förstår jag att det finns en rad företag som undgår avgiftsbeläggning men som borde kunna erlägga avgifter här. Det gäller exempelvis, som Lars Hjertén påpekade, företag som har tillverkning utomlands. Jag beklagar att vi inte uppmärksammade detta tillräckligt mycket redan i början, för då hade det gått att få in mera finansiellt. Jag skulle också, precis som Lennart Rohdin, vilja ta upp frågan om namnet på den nya myndigheten. Jag har försökt lära mig, till skillnad från Lennart Rohdin, att det heter myndighet för strategiskt känsliga produkter. Vad är det annat än ett försök att få människor att tro att det handlar om något annat än det gör? Det är ju en ren eufemism! Jag menar att man i ärlighetens namn borde kunna tala om att det handlar om krigsmateriel som skall exporteras. Jag har svårt att förstå att det bara är Folkpartiet och Vänsterpartiet som har den uppfattningen - inte ens Miljöpartiet kan sälla sig till dem som tycker att det vore rimligt. Flera andra talare har varit inne på den senare tidens diskussioner om krigsmateriel. Det har handlat om förtroende. Regeringen anser sig illa behandlad i flera debatter, Kockums anser sig vara utsatta för förtal osv. Frågar sig inte berörda parter varför den här debatten uppstår? Kan det vara en enskild persons fel? Nej, problemet är att det inte finns öppenhet, att regeringen eller försvarsindustrin inte lägger korten på bordet. Det är därför som vi gång på gång får de här diskussionerna. Det gäller exempelvis vapenexport till Indonesien. Mats Hellström har stått här i riksdagen och talat om att han skall informera så fort något sådant uppkommer. När då en ny frågeställning uppstår svarar inte regeringens nya företrädare i de här frågorna förrän han blir oerhört pressad och bekräftar då att någon sådan export inte har skett. Varför inte från början tala om att det är uteslutet med export av krigsmateriel till Indonesien? Då hade man sluppit den förtroendekris som det talas om. Jag vill också ställa en fråga som oroar mig inför framtiden men som jag inte kan få svar på, eftersom ingen regeringsrepresentant är här: Hur går det nu med de diskussioner som finns med Chile? Överväger man att acceptera export även till Chile? Det finner jag i så fall ytterst olämpligt. Fru talman! När det gäller ett par andra frågor som berörs i betänkandet - lagreglering av riktlinjer och behovet av förordning om vissa länder - skall jag inte upprepa det Lennart Rohdin redan har sagt. Där har vi samma uppfattning. Jag vill bara instämma och hänvisa till de reservationer som jag och Vänsterpartiet står bakom. Jag vill yrka bifall till reservation 3, som gäller namnet, och reservation 9, som gäller reglering av nämndens arbetsformer. Det räcker nämligen inte, fru talman, med den representativitet som nämnden kommer att ha, med representanter för samtliga partier. Man måste också se till att nämnden kan fungera och har något att säga till om.
Fru talman! För att undvika misstag vill jag säga att jag tidigare yrkade bifall till vår reservation 1 Det är klart, Eva Zetterberg, att det har förekommit mycket kritik från olika debattörer mot vapenexporten. Men det hänger ju inte så mycket ihop med den organisation som vapenexporten finns under, utan det beror på att många liksom Eva Zetterberg inte vill ha någon vapenexport över huvud taget. Eva Zetterberg sade här att hon inte ville ha någon vapenexport alls utan var för ett totalförbud. Där är vi dock inte. Oavsett vilken organisation vi har kommer det alltid att förekomma kritik mot de beslut som fattas. Jag tror inte att inrättande av en myndighet gör att kritiken avtar på något vis. De som har samma uppfattning som Eva Zetterberg kommer nog att vara lika aktiva i fortsättningen och att kontrollera varje vapenexport eller beslut om vapenexport precis som i dag. Eva Zetterberg säger att det är bra att Sverige går före när det gäller avgiften, och det kan man ju tycka. Men de företag som drabbas och som kanske måste säga upp personal tycker nog inte att det är så bra. Man kan också ha uppfattningen att det inte spelar någon roll om företagen får nya skatter eller ej. Jag och mitt parti tycker däremot att det spelar en väldigt stor roll. Man skall inte införa nya skatter, i alla fall inte sådana som bara drabbar svenska företag.
Fru talman! Lars Hjertén säger att företagen skulle tvingas säga upp folk. Ett annat sätt, Lars Hjertén, är att de företag som ser det här framför sig tar behovet av alternativ produktion på allvar och ser vilka andra möjligheter man har. Där har man verkligen inte gjort mycket på någon av de försvarsindustrier vi har i Om den här lagstiftningen, inrättandet av en ny myndighet och införandet av avgifter kan leda till detta är jag oerhört glad. Om bara ett enda företag lägger ned sin vapenproduktion och övergår till civil produktion har vi vunnit väldigt mycket. Jag skall så kommentera frågan om att över huvud taget acceptera vapenexport. Det är riktigt att jag och mitt parti verkar för en total nedläggning av svensk försvarsindustri. Vi anser inte att den behövs, och det behövs ingen vapenexport från Sverige över huvud taget. Men detta är något vi arbetar för på lång sikt. Vi accepterar den lagstiftning som finns. Det vi framför allt har kritiserat är att regeringen och den hittillsvarande rådgivande nämnden inte har följt sina egna rekommendationer eller de löften regeringen har givit. Detta kräver vi att de gör. Det är här vår allvarligaste kritik kommer in. Det andra handlar om ett mer långsiktigt mål: att se till att all vapenexport från Sverige upphör, liksom försvarsindustrin totalt.
Fru talman! Jag kan hålla med Eva Zetterberg om att det naturligtvis på lång sikt vore bra om vi inte behövde några vapen, inte tillverkade några vapen och inte behövde köpa eller sälja några vapen. Men där är vi inte än. På kort sikt kan det här förslaget - om det går igenom, vilket det säkert gör - innebära att svenska företag kommer att säga upp folk. Men det betyder inte att produktionen upphör, bara att den förläggs till ett annat land än Sverige. Det tycker jag inte är särskilt bra.
Fru talman! Varför, Lars Hjertén, har företagen inte alternativet att satsa på annan produktion om de är angelägna om sysselsättningen i Sverige? Det finns företag, t.ex. Bofors, som har en viss liten andel annan produktion. Det kan gälla de krockkuddar som man producerar i Lindesberg. Men det finns också en enorm marknad i världen - beklagligtvis, vill jag säga - för minröjare och andra verktyg för att få bort minor. Varför inte satsa på dessa saker? Där tycker jag att försvarsindustrin själv borde agera mer och också ha stöd från Lars Hjertén och hans parti.

Fru talman! Frågorna kring svensk krigsmaterielexport har varit stora politiska frågor under många år. Just nu är det här naturligtvis en högaktuell fråga. Ingen som har följt den här debatten kan väl säga att vi har haft en bra organisation för kontrollen och övervakningen av svensk krigsmateriel eller att de lagar och riktlinjer som finns på området har följts och skötts på ett bra sätt. Det har funnits mycket att önska när det gällt att förbättra och förändra det här. Men vad man framför allt slås av är att det handlar om politiska ärenden, som är betydelsefulla för svensk utrikespolitik, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Sådana politiskt centrala frågor bör inte delegeras till myndigheter. Vi i Miljöpartiet har därför skrivit en omfattande motion med ett stort antal förslag som syftar till att säkra ett politiskt inflytande över tillståndsgivningen. Det vore mycket olyckligt om vi fick en myndighet på krigsmaterielområdet som fungerar på samma sätt som när det gäller invandrarfrågorna, som även Eva Zetterberg var inne på, där politikerna binder upp sig själva och står maktlösa inför de dumheter som begås. Det förslag om en ny myndighet för kontroll av krigsmateriel som kom från regeringen för ett tag sedan är helt oacceptabelt från dessa utgångspunkter. Det finns möjligen en fördel med det, från politiskdemokratisk synpunkt, och det är att vi får en situation där fler partier blir representerade i den rådgivande nämnden och att vi på det sättet stärker en demokratisk politisk kontroll över krigsmaterielexporten. Om det realiseras måste det innebära att vi får en organisation som fungerar minst lika bra som den gör i dag och att de tillståndsärenden som tas upp verkligen går genom rådet. Rådet måste komma in på ett tidigt stadium. I propositionen finns en del oklarheter kvar. Frågorna om krigsmaterielexport har behandlats av flera utskott: utrikes-, försvars och konstitutionsutskott. Konstitutionsutskottet är det utskott som i stor utsträckning haft hand om dessa frågor genom de granskningsärenden som varit uppe de senaste åren. Vi i konstitutionsutskottet fick yttra oss till utrikesutskottet. Vi träffade en uppgörelse i konstitutionsutskottet där vi blev överens om att ordet "får" skall, som flera varit inne på tidigare, ändras till "skall" i 1 § lagen om krigsmateriel. Det är en väldigt viktig förändring. Det innebär att myndigheten är skyldig att överlämna ärenden av principiell vikt. Enligt regeringens förslag får myndigheten, om den vill, överlämna ärenden. Regeringen har ganska små möjligheter att själv påverka. I det här avseendet följer utrikesutskottet uppgörelsen i KU. Det är bra. En annan del i uppgörelsen var att det skall göras en utvärdering efter ett år. Även där följer utrikesutskottet uppgörelsen i KU. En tredje del var att alla ärenden skall föregås av samråd i Exportkontrollrådet innan de avgörs av myndigheten eller beslutas av regeringen, alltså samråd på ett tidigt stadium i praktiskt taget alla ärenden. Det är den situation som egentligen råder i dag. Där har vi i Miljöpartiet ett yrkande som blev tillgodosett i KU men som utrikesutskottet nu avstyrker. Det tycker jag är utomordentligt beklagligt. Det skapar igen en oklarhet om det är så att vi nu på ett olyckligt sätt för över politiska beslut till en myndighet. Utrikesutskottet går därmed ifrån uppgörelsen i KU. Vi i Miljöpartiet ser detta som en väldigt central fråga. Vi hade fått det intrycket att socialdemokraterna hade mandat - man påstod det - från regeringen och förankring i riksdagsgruppen för att träffa en uppgörelse. Jag måste därför fråga vad som hänt. Kan man inte längre lita på socialdemokraterna? För vår del innebär det naturligtvis att vi måste följa upp den motion som vi skrivit och reservationerna till betänkandet på ett tydligare sätt. Huvudreservationen, reservation 2, innebär avslag på propositionen. För den händelse att reservationen faller har vi ett antal förslag om hur det skall bli bättre och i stor utsträckning tillgodose det självklara kravet på politiskt inflytande. Vår reservation 4 handlar om att lagfästa de riktlinjer som finns. Det är naturligtvis också en viktig fråga. Om man skall gå över till att ha en myndighetsorganisation på det här området, där en myndighet får ett stort ansvar och fattar beslut i viktiga politiska frågor, är det avgörande att det finns en lag att vända sig till. Men så är inte läget i dag. Det gör att hela konstruktionen egentligen blir ytterst märklig. Vänsterns representant berörde en reservation som vi inte står bakom och som handlar om namnet på den nya myndigheten. Den reservationen kommer vi självklart att stödja om det blir votering på den punkten. Reservation 8 är en tredje reservation som vi skrivit på det här området. Den handlar om att Exportkontrollrådet skall komma in tidigt i princip i alla ärenden. Det ger garantier för att myndigheten inte skall bli ett sätt för politiker att sopa obekväma och känsliga beslut under mattan för att slippa ta ställning. Därför är det en väldigt viktig, helt enkelt avgörande, fråga. Fru talman! Vi i Miljöpartiet är oroliga för att inrättandet av den nya myndigheten skall innebära ett led i en liberalisering på krigsmaterielexportområdet. Det innebär i så fall att ännu fler svenska vapen kommer att hamna i öppna konflikter och bidra till nöd och död. Om yrkandet om avslag på propositionen inte bifalls av riksdagen, yrkar jag bifall till reservationerna 2, 4 och 8, för att få en så bra organisation som möjligt.

Fru talman! Jag har naturligtvis respekt för Miljöpartiets grundläggande inställning till inrättandet av den nya myndigheten. Icke förty har Miljöpartiet ändå valt att ha synpunkter på hur den nya myndigheten skall styras och regleras - och det välkomnar jag - Peter Eriksson gjorde jämförelse med Utlänningsnämnden och påpekade både svårigheten att styra och benägenheten för regeringen att krypa undan ansvar. Det är en av anledningarna till att vi har föreslagit att regeringen skall ges möjlighet att utfärda förordningar utöver den lagstiftning som gäller när det gäller utveckling i enskilda länder, enskilda vapenslag och liknande för att på det sättet kunna styra praxisbildningen politiskt. Det är en möjlighet, men det gör också att man kan ställa regeringen till ansvar om den inte gör detta. Det förvånar mig därför att Miljöpartiet inte följt Folkpartiets och Vänsterpartiets reservation på denna punkt. Med utgångspunkt i hur Miljöpartiet valt att hantera frågan i övrigt undrar jag om man inte även här, precis som i namnfrågan, borde stödja reservation 5.
Fru talman! Som jag sade tidigare har vi ett antal yrkanden som innebär att det här skulle kunna styras på ett politiskt mer tydligt sätt än i dag. Det räcker för att det skulle fungera någorlunda bra. Eftersom vi inte fått stöd för våra förslag är vårt huvudyrkande fortfarande avslag på propositionen.
Fru talman! Jag förstår huvudlinjen, och jag har respekt för den. Eftersom Miljöpartiet ändå på flera punkter kommer att ta ställning till följdfrågor med anledning av att det nu bildas en ny myndighet, förstår jag inte riktigt varför man avstår på denna punkt. Möjligen har man inte riktigt haft tid att sätta sig in i frågan. Jag hoppas att den tid som återstår av debatten ger utrymme för Miljöpartiet att läsa igenom vår motion. Den tar faktiskt sikte på de brister som man har kunnat konstatera i konstruktionen kring Utlänningsnämnden, både dess agerande och regeringens möjligheter respektive möjligheten att ställa regeringen till ansvar för praxisbildningen i enskilda ärenden. Den parallell som även Peter Eriksson i sitt huvudanförande var beredd att dra mellan den här myndigheten och Utlänningsnämnden tycker jag logiskt sett borde resultera i att Miljöpartiet stödjer reservationen. Men det finns några minuter kvar att överväga frågan.
Fru talman! Jag tycker faktiskt att Miljöpartiets förslag om att rådet skall komma in betydligt tidigare, och i princip ha ett större inflytande över processen, bättre tillgodoser det syfte som Folkpartiet är ute efter än det förslag ni har redovisat i reservation 5. Det förslaget innebär att regeringen skall kunna komma med förordningar. Miljöpartiet har löst denna fråga på ett bättre sätt, och vi har också en bredare demokratisk förankring för vår lösning.
Fru talman! Utrikesutskottet tillstyrker i detta betänkande regeringens förslag om att Krigsmaterielinspektionen ombildas till en ny myndighet som skall heta Inspektionen för strategiska produkter. Denna nya myndighet skall pröva de flesta av de ärenden om kontroll över krigsmateriel som regeringen, eller ett statsråd, i dag prövar. Inrättandet av den nya myndigheten på detta område är en administrativ reform som inte ändrar de riktlinjer som styr prövningen av ärenden som gäller krigsmaterielexport. Jag vill understryka just detta: man ändrar inte riktlinjerna som styr prövningen. I dag prövas årligen upp emot 3 000 ärenden inom det aktuella området på regeringsnivå. I detta sammanhang bör påminnas om att det länge har varit en strävan att befria regeringen från förvaltningsärenden av mer eller mindre rutinbetonad natur. Statsråden bör ha möjlighet att ägna mer tid och kraft åt reformarbete, övergripande planering och prioritering och annat som kräver ett ställningstagande från regeringen som politiskt organ. Under en följd av år har att stort antal ärendegrupper på olika förvaltningsområden delegerats från regeringen till myndigheter under regeringen. I ljuset av denna utveckling är det rimligt att förhållandena även på krigsmaterielexportområdet ses över. Det räcker med att regeringen prövar de ärenden som är viktiga för utvecklingen av praxis eller som är svårbedömda. En naturlig lösning är att Krigsmaterielinspektionen ombildas till en ny myndighet för prövning av ärenden enligt lagen om krigsmateriel och lagen om strategiska produkter. Den nya myndigheten skall alltså pröva ärenden både rörande kontroll av krigsmateriel och ärenden som gäller s.k. dual useprodukter, dvs. varor som har både civil och militär användning. Utskottet framhåller i betänkandet att det vid en delegering till myndighetsnivå är nödvändigt att lyfta fram de principer som regeringen har lagt fast i sin praxis, och som på krigsmaterielområdet har kommit till uttryck i regeringens riktlinjer för krigsmaterielexport och annan utlandssamverkan. Principerna innebär att det är Sveriges utrikes-, säkerhets och försvarspolitiska intressen som skall fälla utslaget i dessa ärenden. När lagen om krigsmateriel antogs behandlades dessa riktlinjer av riksdagen. I lagen om krigsmateriel föreskrivs att tillstånd enligt lagen får lämnas endast om det finns säkerhets eller försvarspolitiska skäl för detta och om det inte strider mot Sveriges utrikespolitik. Delegeringen av ärenden från regeringsnivå till myndighetsnivå innebär alltså inte att prövningen ändras i sak. De riktlinjer som i dag styr tillståndsgivningen ligger fast. När det gäller avgränsningen mellan de ärenden som skall prövas på myndighetsnivå och de ärenden som skall prövas av regeringen utformas reglerna så att regeringen kan styra utvecklingen av praxis och anpassa den till växlande utrikes-, säkerhets och försvarspolitiska krav. Dessutom måste regeringen ha möjlighet att uppfylla kravet på samråd med Utrikesnämnden. Det är givetvis viktigt att reglerna blir lätta att förstå och tillämpa. Reglerna innebär att alla ärenden skall väckas på myndighetsnivå. Myndigheten ser till att varje ärende blir tillräckligt utrett och tar ställning till om ärendet behöver prövas av regeringen. I propositionen föreslogs att det i lagtexten skulle stå att den nya myndigheten "får" överlämna ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt. Utskottet föreslår nu, och tillgodoser därmed ett antal motionskrav, att ordet "får" ändras till "skall". I praktiken innebär detta inte någon skillnad jämfört med regeringens förslag, men kravet på överlämnande till regeringen när ett ärenden har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt kommer till tydligare uttryck om det i lagen står att dessa ärenden "skall" överlämnas i stället för att de "får" överlämnas. I och med att en ny myndighet inrättas aktualiseras frågan om en ombildning av den rådgivande nämnden för krigsmaterielexportfrågor. Nämnden ombildas till ett råd för samråd i exportkontrollfrågor hos den nya myndigheten. Rådet får ett vidare verksamhetsområde än den nuvarande nämnden. Arbetet i rådet skall ta sikte inte bara på samråd. Det skall också tillföra myndigheten sakkunskap och kontinuerlig inblick i relevanta utrikes-, säkerhets och försvarspolitiska frågor. Ledamöterna i rådet utses av regeringen efter förslag från de partier som är företrädda i Utrikesnämnden. Konstitutionsutskottet, som yttrat sig om propositionen, skriver att man på goda grunder kan anta att det rådgivande organet får en framträdande roll när det gäller beslut om vilka ärenden som skall avgöras av myndigheten eller av regeringen. Vidare utgår man ifrån att det arbetssätt som utvecklats under de tio år som den rådgivande nämnden funnits kommer att fortsätta att gälla, och att det faktum att en större krets av partier kommer att vara med inte skall utgöra något hinder för ett smidigt arbetssätt. När det gäller den lagreglering av riktlinjerna som krävts i några motioner och reservationer uttalar konstitutionsutskottet att ett sådant förfarande är onödigt. Utrikesutskottet påpekar att de utrikes-, säkerhets och försvarspolitiska intressena är mångskiftande, och att möjligheterna att förutse och på ett smidigt sätt författningsreglera de olika situationer som kan uppkomma gör att tillämpningen blir begränsad. Utrikesutskottet menar därför att principerna för prövningen även i fortsättningen bör utvecklas genom regeringens praxis och inte genom lagstiftning. Finansieringen av myndigheten skall ske med avgifter. Mot detta har inte utskottet någonting att erinra. Med anledning av det som Lars Hjertén anförde får man dock förutsätta att man hittar ett system för hur dessa avgifter skall beräknas och tas ut som inte innebär några onödiga krångligheter. Jag tror att förutsättningarna för att hitta sådana regler är goda. Avslutningsvis skall det också erinras om att riksdagen varje år behandlar en redogörelse från regeringen för svensk krigsmaterielexport.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

Fru talman! De skillnader i uppfattning som finns mellan partierna framstår helt klart. Vi har reserverat oss på vissa punkter. Jag tänker inte tala om dessa nu, annat än vad gäller två avsnitt där jag har väldigt svårt att förstå majoritetens ställningstagande. Det ena gäller frågan om namnet. Hur kommer det sig att Nils T Svensson och majoriteten inte vill ha ett korrekt beskrivande namn på myndigheten, dvs. Krigsmaterielinspektionen? Det ges inte någon som helst förklaring till detta. Det andra avsnittet jag har funderat på gäller den nya nämndens arbetsformer. Nils T Svensson har ju erfarenhet av den gamla rådgivande nämndens verksamhet. Det har varit många diskussioner, och man har inte varit överens om hur man skall hantera frågorna. Jag undrar om inte Nils T Svensson ser det som en oerhörd fördel att man tillmötesgår de krav som Miljöpartiet och Vänsterpartiet har ställt, nämligen att rådet skall kunna gå igenom ärendena innan några förhandsbesked ges, och att man skall vara överens i rådet innan några tillstånd ges över huvud taget. Då skulle rådet ha en klar majoritet med alla bakom sig innan några tillstånd ges. Skulle inte det vara en fördel?
Fru talman! Namnet på denna myndighet är väl väldigt lämpligt, Inspektionen för strategiska produkter, eftersom det är vad det handlar om. Så på den punkten har jag svårt att förstå Eva Zetterbergs upprördhet. När det gäller rådets arbetssätt kommer formen säkert att infinna sig när rådet har arbetat en tid. Men i propositionen anges - vilket också återges i betänkandet - vilken inriktning detta skall ha. Det står klart angivet att viktiga beslut skall föregås av samråd med rådet. Det lämnas också en hel del andra anvisningar om hur rådet skall arbeta. På den punkten tror jag inte att Eva Zetterberg och ni andra behöver känna någon oro. Det nya är ju, vilket jag trodde att ni skulle uttala stor glädje över, att partier som hittills inte har varit representerade i rådgivande nämnden, nu kommer att bli representerade i detta råd. Beträffande det förslag som Miljöpartiet har aviserat och som Eva Zetterberg nu tar upp är det väl ganska anmärkningsvärt att begära att det skall införas vetorätt, om man samtidigt kräver att alla skall vara överens om någonting innan man kan gå vidare. Såvitt jag vet förekommer vetorätt bara i FN:s säkerhetsråd. Men här skall det tydligen förekomma, enligt Eva
Fru talman! Jag tror att det vore en oerhört stor fördel. Då skulle vi få en betydligt bättre kontroll och inte släppa igenom tillstånd för export till länder på det sätt som har skett hittills - jag tänker t.ex. på Indonesien. Jag vill återkomma till frågan om namnet, Nils T Svensson. Det här med uttrycket strategiska produkter är ändå ett sätt att dölja sig bakom ord som inte klart och tydligt talar om att det rör sig om krigsmateriel, även om en del betraktas som krigsmateriel för strid och andra som övrig krigsmateriel som kan användas på annat sätt, t.ex. de s.k. dual use-produkterna. Varför inte stå för att det handlar om export och kontroll och inspektion av krigsmateriel? Det tycker jag hade varit betydligt ärligare.
Fru talman! Jag tycker att det är ett bra namn. Det handlar ju naturligtvis om krigsmateriel för strid och övrig krigsmateriel och kommer att handla om dual use-produkter. Det rör sig alltså om ett brett spektrum av produkter som myndigheten skall besluta om och som rådet skall uttala sig kring. Jag tycker nog att namnet ganska bra återger vad det är fråga om.
Fru talman! Jag utgår ifrån att Nils T Svensson och socialdemokraterna delar den principiella grundsyn när det gäller svensk krigsmaterielexport som även vi i Folkpartiet har. Skillnaden oss emellan ligger i att vi i Folkpartiet liberalerna inte ser det som ett normaltillstånd att man alltid innehar den exekutiva makten. Verkligheten under senare år har ju visat att detta också kan gälla socialdemokraterna. Då kan det kanske vara bra med regler som medger att man, oavsett om man innehar den exekutiva makten eller ej, har full insyn i den hantering som sker. Detta är bakgrunden till att vi tycker att det vore viktigt med en lagregering av riktlinjerna. Konstitutionsutskottets majoritet - det finns en avvikande mening från Folkpartiet - säger att detta är onödigt. Även om det är onödigt skulle det i praktiken kanske ändå stärka förtroendet för hanteringen. Nils T Svensson sade att saker och ting förändras fort och att man inte kan hålla på att ändra lagen jämt och ständigt. Detta vill jag vända mig emot. De riktlinjer som har gällt för svensk vapenexport och som regeringen har fastställt och riksdagen har godkänt år efter år har minsann inte ändrats jämt och ständigt. De har tvärtom legat fast för mycket lång tid, ungefär så som innehållet i svenska lagar gör. Detta kan alltså inte vara någon invändning. Däremot är det riktigt som Nils T Svensson sade, att det finns företeelser som förändras snabbare, men dessa har inget samband med riktlinjerna, utan de hör hemma i den andra reservationen som jag har yrkat bifall till. Det gäller möjligheten för regeringen att mera omedelbart när det händer saker kunna utfärda förordningar i de enskilda fallen.
Fru talman! När det gäller den senare punkten, att regeringen skulle vara förhindrad att komplettera riktlinjerna är det i propositionen klart uttryckt att det politiska ansvaret ytterst ligger hos regeringen. Regeringen kan ta till sig ärenden, även om jag utgår ifrån att det blir myndigheten och rådet som kommer att uttala sig om vilka ärenden som man anser som principiellt viktiga. Självfallet måste regeringen ha det politiska ansvaret. Det handlar ju om viktiga frågor för svensk utrikespolitik, försvarspolitik och säkerhetspolitik. På den punkten sker det inga förändringar. Regeringen har fortsatt möjlighet att fatta beslut och komplettera de riktlinjer och den praxis som finns. På den punkten behöver vi nog inte vara oroliga. Jag tror inte heller att Lennart Rohdin och jag i övrigt är så osams. Vi har dock inte funnit några praktiska skäl till att lagreglera på det sätt som Folkpartiet kräver och har krävt i tidigare sammanhang. Den ordning som vi nu har är en bättre ordning.
Fru talman! Nej, jag tror inte att grundställningen skiljer sig så mycket åt. Men det finns naturligtvis en viktig principiell skillnad här, nämligen skillnaden mellan ett liberalt och ett socialdemokratiskt synsätt. Vi anser att på de punkter där det kan råda oklarhet och där det gäller att ha kontroll över hanteringen skall det uttryckas klart och tydligt i förordningar vad som gäller. Det skall inte vara så att man litar eller hoppas på att det här skall fungera ändå, särskilt om man själv har det yttersta regeringsansvaret. I det här sammanhanget är det oerhört viktigt att man verkligen tar fasta på detta. Det handlar ändå om att vi med dagens beslut överlämnar hanteringen av utrikespolitiskt mycket känsliga frågor - jag har svårt att se någon annan myndighetsuppgift av samma känslighetsgrad i det svenska samhället - till en fristående myndighet. Det normala är att fristående svenska myndigheter styrs av lagar som har stiftats och fastställts av Sveriges riksdag. Det finns så mycket större anledning att förhållandet skall vara detsamma i det här fallet. Det skulle skapa klarhet och tydlighet och minska grunderna för ett undergrävt förtroende för hanteringen, vilket skulle få väldigt allvarliga följder.
Fru talman! Det finns ju en rad instanser som har anledning att hantera den här typen av frågor. Det nya rådet får en bredare sammansättning genom att de partier som är representerade i Utrikesnämnden kommer att vara med i rådet. Utrikesnämnden har också ett ansvar för sådana här frågor. Vi får varje år en skrivelse från regeringen där krigsmaterielexporten redovisas. Nu kommer den skrivelsen att utökas med fler uppgifter genom att också dual use-produkterna kommer med. Utskottet hanterar sedan denna skrivelse. Därutöver tillkommer frågor och interpellationer. Risken för att riktlinjerna och praxis skulle förändras utan att det inte kom till riksdagens kännedom är obefintlig, mot bakgrund av vad jag här har sagt. Jag kan ha förståelse för Lennart Rohdins synpunkter när det gäller lagregleringen och utfärdandet av förordningar. Men det har utvecklats en praxis under senare år. Faktum är att Folkpartiet har varit representerat under alla år i den rådgivande nämnden och haft insyn i hanteringen.
Fru talman! Jag skulle vilja fortsätta diskussionen med Nils T Svensson om hur det är tänkt att Exportkontrollrådet skall arbeta. På vilket sätt skiljer det sig från den rådgivande nämnd som finns idag? Utgångspunkten är att vi i KU ansåg att det behövdes en klarare reglering. Men majoriteten i utrikesutskottet, anförd av socialdemokraterna, ville inte följa upp överenskommelsen i konstitutionsutskottet. Jag skulle vilja veta hur Nils T Svensson ser på det. På vilket sätt tycker han att den åsikt som socialdemokraterna har anfört i utrikesutskottet skiljer sig från den som man har anfört i konstitutionsutskottet? Innebär förslaget att det nya rådet kommer att fungera på ett annorlunda sätt än det nuvarande rådet vad gäller frågan om när rådet kommer in i bilden och i vilken utsträckning? Kommer det att finnas en möjlighet för ledamöterna i rådet att ta upp i princip alla frågor eller kommer myndigheten att ge förhandsbesked innan frågorna kommer till rådet?
Fru talman! I propositionen har man i tre punkter angett hur detta samråd skall gå till. Det sägs för det första att myndighetschefen med jämna mellanrum informerar rådet om myndighetens verksamhet på exportkontrollområdet. För det andra föregås viktiga beslut av samråd med rådet. För det tredje får myndigheten genom föredragningar kännedom om de länderbedömningar, bedömningar av spridningsrisker m.m. som görs inom regeringskansliet med hjälp av internationellt informationsutbyte och det kontaktnät som utlandsmyndigheterna utgör. Man har alltså i tre punkter angett inriktningen. Jag tror att inom ramen för dessa punkter kommer ledamöterna i rådet att få tillgång till all tänkbar information och också kunna påverka de ärenden som är under behandling.
Fru talman! Jag tycker att det som Nils T Svensson säger bekräftar den oro som bl.a. vi i Miljöpartiet känner. Han säger att viktiga frågor kommer att tas upp. Enligt dem som jag har talat med som liksom Nils T Svensson är insatta på det här området finns det i dag möjlighet att ta upp alla frågor från enskilda ledamöter som sitter i den rådgivande nämnden. Som vi tidigare var inne på fattar man i dag inte bara majoritetsbeslut i den rådgivande nämnden, utan i princip har alla ledamöter ett slags veto som innebär att man kan föra frågan vidare till regeringen om man inte är överens. Det borde också kunna vara en rimlig ordning i den nya organisation, men det verkar som om det även här finns en skillnad. Frågan är om det också skiljer sig på den tredje punkten som jag var inne på, nämligen om rådet kommer in först efter det att ett förhandsbesked är givet. Om det finns en skillnad på alla de här tre punkterna - jag tycker att det Nils T Svensson säger pekar på det - innebär förslaget en stor förändring i förhållande till hur det är i dag. Det innebär att vi får klart minskade möjligheter att påverka centrala politiska frågor i Sverige och att vi lägger över besluten på myndigheter i stället. Risken är att vi i nästa steg får ökade konflikter på området och en liberalisering och att vi politiker känner oss bakbundna när debattens vågor går höga i Svea rike.
Fru talman! Jag har litet svårt att följa Peter Erikssons argumentering. Jag trodde att han skulle uttrycka tillfredsställelse över att Miljöpartiet som tidigare inte ingått i den rådgivande nämnden nu kommer att göra det. Det innebär att Miljöpartiets representant får ingå i rådet och vara med i hanteringen av dessa ärenden och naturligtvis också ta ansvar för de råd som rådet ger till inspektören som är den som beslutar i det här sammanhanget. Eftersom Peter Eriksson inte har någon erfarenhet av hur den nuvarande rådgivande nämnden fungerar är det svårt att diskutera detta. Det är också svårt att diskutera hur det nya rådet skall fungera. Jag har refererat till de riktlinjer som nämns i propositionen. Utifrån min erfarenhet hyser jag ingen oro om att det inte skulle fungera på ett hyggligt sätt. Konstitutionsutskottet, där också Peter Eriksson ingår, uttalade ju att den rådgivande nämnden mot bakgrund av dess tioåriga erfarenhet skulle kunna arbeta på ett bra och rationellt sätt även om det kommer in fler partier i rådet. Jag känner mig således förhoppningsfull.

Fru talman! Nils T Svensson säger inrättandet av den här myndigheten görs av administrativa skäl. Man skall bl.a. befria statsråden från en mängd rutinärenden. Däremot kommer det inte att ske någon förändring i tillämpningen av de regler som finns i dag. Flera av de talare jag har hört har gjort jämförelser med Utlänningsnämnden. Jag minns att jag för ett tag sedan lyssnade till statsministern. Han sade att Utlänningsnämnden infördes därför att regeringen var för feg för att avgöra ärendena. Han använde just det ordet. Jag menar förstås inte att den nuvarande regeringen är feg. Men det är ändå så att regeringen måste hålla i den här typen av mycket känsliga frågor och inte bara i vissa av frågorna. Vi tror att det hade varit bra om man hade behållit den gamla organisationen. Man hade dessutom kunnat bredda den genom att göra om den rådgivande nämnden på samma sätt som man nu inrättar det nya rådet för samråd. Då hade man fått en större bredd utan att man hade behövt inrätta en ny myndighet. När det gäller avgifterna säger Nils T Svensson att det inte kommer att bli så krångligt och att det nog går att rätta till så att alla blir nöjda och belåtna. Vad som däremot inte går att rätta till är att avgifterna vad gäller dual use-produkter bara kommer att finnas i Sverige och inte i andra jämförbara länder. Sverige kommer alltså att diskrimineras när det gäller tillverkning av sådana här varor. Det är det allvarligaste skälet till att vi säger nej till förslaget.
Fru talman! Det är inte enbart på det här området som avgiftsbeläggning sker. Avgifterna får ses mot bakgrund av det statsfinanasiella läget, och om det kan vi ju ha en särskilt debatt. Det är på det sättet att vi anser att den här typen av verksamhet skall betalas av dem som untnyttjar den, nämligen vissa företag. Det handlar om 11,5 miljoner kronor, så det är ju inte orimliga summor. När företagen var på besök i utskottet var det väl inte summan som sådan man var bekymrad över. Det var snarare tillämpningen och reglerna för att ta in avgifterna som man hade synpunkter på. Det är därför jag säger att det borde vara möjligt att hitta en ordning som inte för med sig orimliga konsekvenser när det gäller inlämnandet av den deklaration som skall ligga till grund för avgiftsuttaget. Det första som Lars Hjertén tog upp, nämligen att det inte finns något behov en ändring, har väl i och för sig redan kommenterats. Men det tillkommer ju ett nytt område när det gäller dual use-produkterna som blir alltmer omfattande. Då är det väl lämligt att man för ihop dessa områden. Även om det handlar om skilda lagområden kan de ju ändå hanteras av en och samma myndighet. Det är väl inte orimligt eftersom det ändå var fråga om att inrätta något slag av myndighet för dessa dual use-produkter. På den punkten tror jag nog att det skall bli ordning.
Fru talman! Jag vill börja med det som Nils T Svensson sade sist. Det är ändå en väldigt stor skillnad därför att dual use-produkter får ju finnas inom hela frihandelsområdet medan krigsmaterielprodukter i princip inte får exporteras. Det gäller alltså lagar som är så olika som ljus och mörker eller eld och vatten. Avgiften innebär en extra kostnad för företagen. När det gäller behandlingen av dessa ärenden såg jag i en lagrådsremiss att de i dag kostar ungefär 4 miljoner kronor. Det innebär en mycket kraftig kostnadsökning. Precis som Nils T Svensson säger kommer framför allt de större företagen att ha stora kostnader för att att hitta administrativa rutiner för att sköta de här avgifterna. Det kan bli så att de kostnaderna för företagen blir större än själva avgiften. Det är ett knepigt system att kostnaden för att driva in en avgift är större än själva avgiften.
Fru talman! Det låter väldigt dramatiskt när det sägs att det är skillnad mellan de två lagområdena som eld och vatten. Den uppfattningen delar jag inte. Jag tror att det mycket väl går att hantera dessa frågor inom samma myndighet. Dual use-produkterna ökar ju i omfattning och gör att man många gånger behöver ha en gemensam bedömning. Som jag tidigare nämnde när det gäller avgifterna får vi göra en redovisning av hur systemet fungerat när skrivelsen kommer. Om det finns behov får vi förutsätta att myndigheten vidtar de åtgärder som är påkallade. Om det behövs får man väl inkomma till riksdagen med förslag på ändringar. Konsekvenserna får naturligtvis inte bli orimliga. Jag vill återigen påpeka att det belopp som det är fråga om inte är orimligt i sig.

Fru talman! Centerpartiet har haft ett antal viktiga ingångsvärden vid behandlingen av regeringens proposition om den nya myndigheten för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter. Ingångsvärdena gäller det parlamentariska inflytandet, regeringens roll, hanteringen av dual use-ärenden samt vikten av att behålla en strikt syn på krigsmaterielexport. Vi vill öka den parlamentariska förankringen och bredda antalet partier med insyn och delaktighet i krigsmaterielfrågorna. Därför tycker vi att det är viktigt att kds, Miljöpartiet och Vänsterpartiet blir delaktiga i det samrådsförfarande om krigsmaterielfrågor som nu har föreslagits. Jag vill i detta sammanhang påpeka att jag förväntar mig att regeringen, i de fall ärenden remitteras dit för avgörande, kommer att lyssna på samrådsgruppens rekommendationer i lika hög grad som regeringen hittills har lyssnat på den rådgivande nämnden. Regeringen, och särskilt då enskilda statsråd, skall minimera sina rutingöromål av förvaltningskaraktär. Det är därför som vi i vårt land av tradition har starka och självständiga statliga ämbetsverk och myndigheter. Regeringen skall uttolka av riksdagen antagna lagar - i detta fall lagen om krigsmateriel. Regeringen skall i sin helhet ha ansvaret att avgöra känsliga ärenden och därmed styra praxis. I sådana fall gäller även framgent kravet på samråd med Utrikesnämnden. Därför är den nya myndigheten, enligt Centerpartiet, ett sätt att avbörda enskilt statsråd och regeringen en stor arbetsbörda, i linje med allmän förvaltningspraxis, som det står i konstitutionsutskottets betänkande. Centerpartiet har också sett det som viktigt att exportärenden avseende dual use-produkter inrangeras tillsammans med krigsmaterielärenden och att dessa frågor hanteras inom samma myndighet. Namnet på myndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, är enligt vår uppfattning mer adekvat, eftersom alla produkter som myndigheten har att hantera i sitt arbete inbegrips. Det är också viktigt för Centerpartiet att en förändring av hanteringen av krigsmaterielexport inte innebär att vår förhållandevis strikta reglering av denna export luckras upp. Fortfarande gäller att utförseltillstånd endast bör medges om det bedöms erforderligt för att tillgodose det svenska försvaret eller vår säkerhetspolitik och det inte står i strid med målen för vår utrikespolitik. En samlad redovisning av vår krigsmaterielexport och av tillstånden för export av dual use-produkter skall årligen ges till riksdagen. Jag förväntar mig att regeringen, liksom tidigare, redovisar ett sådant dokument inför riksdagen och svenska folket. Det ger ju riksdagen, vilket framkommit i debatten, fortsatta möjligheter att ge synpunkter på de riktlinjer som gäller för krigsmaterielexport och möjlighet till en viktig årlig debatt i kammaren. Eftersom Centerpartiets ingångskriterier för en ny myndighet för kontroll av krigsmateriel och dual useprodukter har tillgodosetts genom regeringens förslag har vi inte några svårigheter att stödja propositionen. Vi står därför bakom utskottets betänkande i sin helhet. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag vill först yrka bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande. Vi tycker att det är en riktig utveckling att regeringens tid inte upptas av rutinärenden. Det betyder inte att vi menar att frågorna om krigsmaterielexport och dual use-produkter inte är viktiga. Det är tvärtom oerhört viktigt vilka beslut man fattar i de här frågorna. Hittills har många av dessa ärenden behandlats rutinmässigt, och de har tenderat att bli allt fler. Det kan inte vara rimligt att regeringen skall besluta om de ärenden där vi alla är överens. I de ärenden där en politisk avvägning måste göras är det viktigt att regeringen har det politiska ansvaret och också tar detta ansvar. I propositionen och i betänkandet är det klart utsagt att det bara är sådana ärenden som inte kräver ett ställningstagande av regeringen som skall avgöras av den nya myndigheten. Men de flesta ärendena är av den karaktären att de kommer att prövas av den nya myndigheten, Inspektionen för strategiska produkter. Men de skall då prövas enligt de riktlinjer som regeringen kommer att fastställa. Det är naturligtvis viktigt att riktlinjerna blir så tydliga och klara att så få missförstånd som möjligt uppstår. Förslagen innebär, som vi redan har hört, att prövningen av ärendena inte skall ändras i sak. Vi kristdemokrater tycker att det är bra att Rådet för samråd i exportkontrollfrågor, som nu ersätter den rådgivande nämnden, får en bredare sammansättning och att alla partier bereds tillfälle att delta i rådet samt att det också blir fråga om ett vidare verksamhetsområde. Vi räknar med att rådet skall ge partierna insyn i och inflytande över myndigheternas arbete, även om det är fråga om en rådgivande funktion. För oss kristdemokrater är det väsentligt att regeringen även i fortsättningen skall ha ansvaret för att styra utvecklingen och forma en praxis på området. Men regeringen skall också, som det sägs, kunna anpassa praxis till växlande utrikes-, säkerhets och försvarspolitiska krav. Det är av stor vikt att regeringen tar ansvar för och prövar de ärenden, där man kan påverka den fortsatta utvecklingen av praxis. Det gäller även de ärenden som visar sig vara svåra att bedöma. Det är bra att de principer som regeringen har lagt fast i praxis och i de tidigare riktlinjerna för krigsmaterielexport nu skall lyftas fram när de flesta ärendena kommer att avgöras av myndigheten. Vi räknar alltså med att det skall bli en kontinuitet i hanteringen. Det bör bli en garanti för att den inställning som man tidigare haft inte kommer att ändras i sak. Även vi har varit tveksamma i en del ärenden som hittills har avgjorts. Man får naturligtvis ständigt vara vaksam och ha beredskap när det gäller de länder som vi exporterar till. Detsamma gäller vid krissituationer och förändringar som kan uppstå i omvärlden. Vi kristdemokrater instämmer i konstitutionsutskottets krav på att myndigheten skall överlämna ett ärende till regeringen, om ärendet har principiell eller särskild betydelse. Det blir alltså tydligare om det står Det får inte råda något tvivel om att överlämnandet till regeringen är ett krav när det gäller ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt. Vi konstaterar med tillfredsställelse att detta också har blivit utrikesutskottets linje i betänkandet, vilket har besparat oss en reservation. Vi kristdemokrater menar också, fru talman, att det är av stor vikt att regeringen har initiativrätt.

Jag skulle vilja säga att det är nödvändigt att ansvaret för den politik som förs när det gäller viktiga ärenden alltid vilar på regeringen i yttersta hand. Det bör inte ens föreligga en misstanke om att myndigheten och regeringen gör olika politiska bedömningar i sådana här fall. Om en sådan misstanke skulle finnas måste sådana fall övergå till regeringens bedömning. Det är viktigt att regeringen har rätt att utfärda ytterligare föreskrifter om överlämnande. Jag har redan nämnt i vilka fall det kan tänkas uppkomma. Det är inte säkert att alla de fallen är beskrivna här, men den rätten bör verkligen ligga på regeringen. Vi förutsätter också att rådet för samråd kan komma att spela en viktig roll om det råder tveksamhet om en fråga bör överlämnas till regeringen för avgörande eller om den bör beslutas av myndigheten. Därför menar vi att det är bra att alla partierna här har insyn och inflytande. Vi menar också att Utrikesnämnden i samråd med regeringen kommer att ha inflytande över om regeringen bör avgöra frågor i svåra situationer och även över hur regeringen styr utvecklingen av praxis och anpassar den till växlande utrikes-, säkerhets och försvarspolitiska krav. Här är det naturligt att alla partier har rättighet och möjlighet att uttrycka sina åsikter genom Utrikesnämnden.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

Fru talman! När vi är ute i skolor och pratar om FN brukar eleverna genast fråga: Vad är FN? Vad gör de egentligen där? Är det bara högtidliga deklarationer om människors lika värde? Är det bara oändliga sammanträden och enorma, långa korridorer? Det jag brukar ta upp och förklara är hur FN framstår för mig. Det är hur jag ser FN vara verksamt i Guatemala med att återföra flyktingar som under många år tvingats leva utanför sitt land, i Mexico, och som nu kan komma tillbaka till sitt hemland. Det är hur FN genom Minugua i Guatemala övervakar mänskliga rättigheter, hur man tar upp vittnesmål om vad människor har blivit utsatta för och ser till att de kommer till kännedom och förhoppningsvis leder till rättsliga processer. Det är det arbete FN lade ned på självständigheten för Namibia och för att genomföra demokratiska val. Det är sanktionerna mot apartheidsystemet i Sydafrika som ledde fram och bidrog till att apartheid föll och att vi har en demokrati i Sydafrika. Det är det enorma arbete som tusentals människor inom Unicef och många andra organisationer har lagt ned för att se till att miljoner barn har kunnat räddas till liv genom vaccinationer och hälsoprogram. Vi kan fortsätta att räkna upp alla dessa saker som FN står för när det är som bäst. Men vi vet ju att den andra sidan också finns. Ett byråkratiskt system, misslyckande i Somalia. Vi har Västsahara, där man ännu inte har lyckats få till stånd demokratiska val och folkomröstning som under många år har krävts och utlovats från FN:s sida, men där FN har svikit. Vi har den gamla konflikten på Cypern. Vi har situationen i Östtimor. Vi har Gulfkriget, där man tillät stormakter, framför allt USA, att ta över. Vi kan dra fram en rad av dessa områden, för att inte tala om det senaste problemet, situationen i f.d. Jugoslavien, där FN inte på långa vägar räckte till för det uppdrag man hade. Men jag skall inte fördjupa mig i detta, utan vill, vad gäller frågor om stormakternas spel, hänvisa till det anförande som Björn Samuelson höll när skrivelsen var uppe för första gången den 25 oktober. Jag vill hävda att vi har all anledning att vara stolta över FN. Men om vi vill ha ett starkt FN, ett FN enligt Dag Hammarskjölds vision 1961, där helheten är någonting mer än bara summan av delarna - alla medlemsländerna - så krävs det omfattande reformer. Världen är i dag i stort sett befriad från kolonialismen. Men kolonialismens effekter är inte utrotade, och vi har definitivt inte kommit ifrån fattigdom och förtryck. FN är en omfattande verksamhet. Om man räknar in alla delorganisationer kommer vi upp till över 60 000 anställda. Samtidigt skall vi ha proportionerna klara för oss. Ungefär tre gånger fler arbetar på McDonalds runt om i världen, och FN:s anställda är färre än de som är anställda vid Disneyparkerna runt om i världen. Även om det inte är så många anställda inom FN är finanserna, som vi vet, oerhört dåliga. Vi vet för det första att flera länder inte betalar ens det de är ålagda, än mindre deltar i de frivilliga åtagandena. Det krävs alltså en omorganisering av betalningssystemet. Det har vi diskuterat utförligt i motioner och i betänkandet. FN:s generalsekreterare har föreslagit en särskild konferens om finanser. Förhoppningsvis blir den av under 1996. Det är synnerligen angeläget. För som det citeras i Cilders och Urquharts bok Renewing the United Nations Systems: "Aldrig har så många betydelsefulla människor grälat så länge om så lite pengar." Att USA, som är den nation som är sämst på att betala, uppför sig som en stormakt kan vi se av enkla exempel från 50-årsjubileet. New Yorks borgmästare betedde sig på ett oerhört förolämpande sätt mot vissa statschefer, exempelvis Arafat och Castro. I gengäld behandlade man med full respekt representanter från diktaturer som Indonesien och ett flertal andra länder där människor dagligen mördas av politiska skäl. Man kan fråga sig, när nu USA som värd för FN inte sköter det här åtagandet bättre, om man kanske skulle diskutera om det är nödvändigt att huvudkvarteret skall ligga i New York. Man kanske skulle föreslå att det flyttas till Nairobi eller till Strasbourg, i stället för Europaparlamentet. Jag menar att man måste sätta en oerhört hård press på USA att sköta sina åligganden, både när det gäller FN:s ekonomiska affärer och hur man beter sig mot inbjudna statschefer. Men jag vill också understryka att några minskade svenska bidrag naturligtvis inte kan komma i fråga. Vi har reda dragit ned tillräckligt på det multilaterala biståndet. Men det här räcker ju inte. Det krävs nya inkomstkällor, och i den utmärkta rapporten från Carlsson-Ramphal om vårt globala grannskap finns de förslagen. Ingvar Carlsson tog upp dem på 50 årsjubileet i New York. Men de finns inte i regeringens skrivelse. När vi behandlade detta i utskottet sade man bara att det skall utredas vidare. Jag tycker att detta är mycket märkligt. Jag har förvisso fått sakliga förklaringar, nämligen att man då är rädd att man inte kan utöva tillräckliga påtryckningar på de länder som i dag inte betalar. Det skulle vara ett fullgott skäl för att inte gå vidare och agera mer kraftfullt för att få nya inkomster. Men dessa saker står inte i någon som helst motsatsställning till varandra. Man måste göra både och. Därför förstår jag inte riktigt varför regeringen är så svag på den här punkten. Moderaterna, som knappt vill utreda möjligheten till nya inkomster genom internationell valutaskatt, skatt på flygresor, m.m., vill jag fråga: Tycker inte ni att det behövs nya inkomster till FN? Vilka andra alternativ har ni? Jag har i alla fall hittills inte hört några andra alternativ till att få in mer pengar till FN. Fru talman! Det andra jag vill ta upp i sammanhanget som exempel på reformer är sambandet mellan FN och Bretton Woods institutionerna. I takt med att FN har fått sämre finanser har ju allt fler arbetsuppgifter tagits över av Världsbanken och liknande institutioner. Kritiken har under årens lopp varit mycket hård mot Världsbanken. Den har gällt bristande hänsyn till de sociala kosekvenserna av strukturanpassningsåtgärder. Den har också gällt storskaliga industriprojekt som har genomförts utan att de miljömässiga betingelserna undersökts. Vi vet att mycket har förbättrats i Världsbankens policy, men fortfarande är sambandet med andra verksamheter inom FN mycket svagt. Det är UNDP som skall samordna allt FN-bistånd, men UNDP har inte särskilt stort inflytande över Bretton Woods institutionerna. Där måste alltså reformer komma till stånd. Jag vill också i sammanhanget understryka en tredje sak. Vi har här i riksdagen haft flera diskussioner om hur vi tillsammans med regeringen skall kunna ställa krav i fråga om Världsbanken, IMF och de andra institutionerna. Regeringen, i form av Göran Persson och Pierre Schori, har hittills dock varit mycket kallsinnig och ointresserad av förslag från riksdagen. Man har inte ens sett detta som något positivt och självklart. Därför tycker jag att det är oerhört bra att vi i utskottets betänkande klart uttrycker att riksdagen måste få information och att det måste bli ett samråd mellan riksdag och regering. En fjärde sak som jag vill komma in på, är de preventiva insatserna. FN har ju ansvar för att bidra till att lösa konflikter, men man har också ansvar för att se till att konflikter inte skall bryta ut. Därför menar jag att frågor om vapenhandel, vapenexport och vapenutveckling måste bli ett av FN:s huvudområden. I en rapport från Mahbub ul Haq, som är särskild rådgivare till UNDP och som tidigare var premiärminister i Pakistan, finns mycket intressanta uppgifter. Han visar t.ex. att de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet står för 86 % av världens vapenexport. Det är mycket anmärkningsvärt att de länder som är mest ansvariga för säkerheten i världen exporterar så pass mycket vapen. Mahbub ul Haq har också lyft fram att en väldigt stor del av de utvecklade ländernas bistånd är militärt biståndet. Av det s.k. bistånd - även om jag inte tycker att bistånd är ett adekvat namn - som USA ger, är två tredjedelar militärt bistånd. Sådant bistånd verkar i fel riktning. Han har också tagit upp att man borde införa en "codes of conduct" när det gäller vapenhandeln och vapenexporten. Där borde Sverige lägga ned ett väldigt stort arbete. Jag tror också att det är nödvändigt att FN:s arbete med vapenregister fungerar och får fortsätta. Men man måste också se längre. I Vänsterpartiets motion har vi tagit upp problemet med FN:s fredsbevarande styrkor. Vi hade naturligtvis önskat att FN hade haft egna resurser till en stående styrka. Då hade man kanske sluppit den situation som uppkommit i f.d. Jugoslavien, där ju FN inte kan leva upp till de krav vi ställer. Men det får vi diskutera närmare på fredag, när det betänkandet kommer upp. Vad som nu ändå behöver sägas, är att FN måste fatta beslut om, och stå för ledningen av, olika fredsoperationer, även om man sedan inte själv klarar av att gå i land med dem. I det här betänkandet diskuterar vi också de farhågor som både Vänsterpartiet och Miljöpartiet har framfört för att Sverige, inom ramen för VEU eller NATO, skulle ställa sig bakom militära operationer utan FN-beslut. Utskottet har i den här frågan citerat utrikesministern från den 27 oktober 1994. Utrikseministern sade: "Vår alliansfrihet består. Medlemskap i VEU kan följaktligen inte komma i fråga för svensk del - Sverige kommer alltså inte att gå in i ett förpliktande samarbete på försvarsområdet." Men, fru talman, sådana här diskussioner förekommer ju. EU:s reflexionsgrupp och dess rapport visar tydligt att fungerande diskussioner pågår. Jag menar därför att det är väsentligt att understryka att Sverige inte skall acceptera något närmande till, eller att ingå i, VEU. För det femte krävs det en reformering av FN:s säkerhetsråd. Vi har i vår motion pekat på det nödvändiga i att fler länder blir medlemmar i detta, och av att u-länderna får bättre representation och större inflytande. För det sjätte anser vi, och det har även utskottet skrivit bra om, att ett ekonomiskt säkerhetsråd är nödvändigt för att ta upp de frågor som handlar om den orättvisa fördelningen av jordens resurser. U länderna måste få ett större inflytande i detta avseende. Även frågorna som gäller skuldlättnader och skuldavskrivningar för u-länder måste komma in i det sammanhanget. För det sjunde gäller det frågan om den internationella, permanenta brottsmålsdomstolen. Sverige har lagt ned ett viktigt och bra arbete på detta område. Detta måste fortsätta, och Sverige måste se till att få fler länder med sig. För det åttonde handlar det om tjänstetillsättningarna inom FN. De problem som Vänsterpartiet tar upp i motionen håller på att åtgärdas inom FN-systemet. Däremot går det väldigt långsamt när det gäller jämställdheten. Det finns program för detta inom FN, men det finns få kvinnliga chefer på hög nivå. FN har satt upp som mål att 25 % av cheferna och 35 % av handläggarna skall vara kvinnor. Man är dock väldigt långt därifrån. Jag undrar naturligtvis när det kommer en kvinna som generalsekreterare. Jag hoppas att det inte dröjer alltför länge. Till de krav som Sverige kan driva hör en fortsatt reformering av FN-systemet, och att vi skall bli medlem av säkerhetsrådet 1997. Vi kan också driva krav när det gäller nedrustningsfrågor och frågor om mänskliga rättigheter, MR-frågor. Jag vill särskilt verka för insatser för att få en särskild FN-rapportör från Colombia. Det är oerhört väsentligt. Vi vet ju att situationen i Colombia inte har förbättrats. Det är min förhoppning, och jag har förstått att jag har utskottet med mig, att Sverige, när frågan kommer upp på nytt vid MR-komissionen i Genève runt mars-april i vår, aktivt skall verka för att få en MR-rapportör till Colombia. Jag vill också, fru talman, understryka att Sverige måste driva på när det gäller folkrörelseperspektivet och ungdomarnas roll i FN-arbetet. Vi vet att IPU, och vi som parlamentariker, genom ett FN-beslut har fått observatörsstatus. Men det räcker inte. Att Sverige har en parlamentarikerdelegation är väldigt bra - det är få länder som har det. Men det krävs också att vi tillsammans med folkrörelserna i Sverige driver dessa frågor. Ungdomarna skall inte bara få vara med och komma med synpunkter, utan de skall faktiskt få vara delaktiga och själva agera. Fru talman! På FN:s 50-årsdag i New York avslutade Nelson Mandela sitt tal så här, i fri översättning: Omständigheterna kan fresta oss att böja oss för trycket av realpolitik. Men vi står, liksom grundarna, inför uppgiften att säkra oss när det gäller överensstämmelse mellan ord och handling. När FN går in i ett nytt tusental är det vår uppgift att underlätta födelsen av en ny världsordning av fred, demokrati och framgång för alla. På så sätt kan vi hedra minnet av dem som dött i kampen för grundidealet och skydda framtida generationer från de farsoter som krig, hunger, sjukdom, okunskap och miljöförstöring utgör. Det är dags att handla nu. Fru talman! Jag vill yrka bifall till Vänsterpartiets reservation. Jag vill också anknyta till att vi i dag har firat lucia. I den skola där mina barn går sjöng barnen: Vi tänder ljusen för fred och glädje. Jag vill vädja till oss alla att vi gemensamt skall infria våra barns förhoppningar om en värld i fred och utveckling; en värld med rättvisa och demokrati.

Fru talman! År 1989 lade Miljöpartiet för första gången fram motionen om en internationell miljödomstol. Det handlar om en miljödomstol där inte endast stater utan också organisationer har talerätt. Det finns några internationella domstolar som driver miljömål, men bara för staters räkning. Det är med hänvisning till dessa domstolar som motionen avslås. Domstolen i Haag driver miljömål. En särskild kammare har inrättats med sju domare. Och mandatet för denna kammare tar slut den 5 februari 1997. Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg driver också miljömål. Även EG-domstolen i Luxemburg gör det. Det kan bildas skiljedomstolar ad hoc enligt regler som finns i FN:s många miljökonventioner. Vidare kommer en havsrättskonvention att träda i kraft 1996, och i samband med det kommer en domstol för havsrättsliga spörsmål att inrättas. För 25 år sedan, år 1972, hölls FN:s första miljökonferens i Stockholm. En av rubrikerna var: God miljö är lika viktig som fred och utveckling. De tre grundbultarna är det som vi i dag framhåller som fundamentalt viktigt, nämligen en hållbar utveckling. Att miljöproblem blir olösta och orsakar svåra konflikter har vi många exempel på. Jag väljer några ur högen utan att göra en värdering av dem. Dammbyggena vid Biobiofloden är ett känt exempel. Tusentals människor blir utan försörjningsmöjligheter därför att fisket har utarmas och vattenflödet i floden nedströms blir oregelbundet, och både fisket och lantbruket längs floden slås ut. Aralsjön i Ryssland är också ett paradexempel. Där fanns en befolkning som levde på fiske. Men nu har vattnet dragit sig tio mil tillbaka från strandkanten. Man avledde vatten från Aralflodens bifloder till odlingarna, och vattenmängden började krympa. Bekämpningsmedelsrester läckte ut i floderna, och sjöns vatten blev så småningom otjänligt. Om miljön drabbas, så drabbas människorna. I Aralsjöområdet är t.ex. barnadödligheten fyra gånger större än i de övriga f.d. Sovjetrepublikerna, och en stor del av människorna har andra sjukdomar, t.ex. är strupcancer vanligt. Ett par miljoner människor i befolkningen märkte förändringarna. Men hur skulle de kunna hejda utvecklingen mot en sämre miljö, när det egna landet inte lyssnade på dem? Vart skulle de vända sig? Ett av de mest aktuella exemplen är Ken SaroWiwas kamp för Ogonifolket, en befolkningsgrupp på en halv miljon människor, som han själv tillhörde. Han krävde stopp för den miljöförstöring som pågick i samband med oljeutvinning, och han krävde ekonomisk ersättning till de drabbade människorna. Vi vet alla hur det gick. Här ser vi också tydligt de nära sambanden mellan miljöförstöring och kränkning av de mänskliga rättigheterna. De följs nästan alltid åt. En ursprungsbefolkning, minoritetsbefolkning, och en folkgrupp i en region kan vara rättslösa gentemot sitt eget land. Och det är inte bara utsiktslöst att försöka göra något åt det, det kan även vara direkt farligt för den enskilde. I regeringens skrivelse poängteras att Sverige alltid har ställt upp bakom synen på de mänskliga rättigheterna som individuella, dvs. knutna till individen och dennes förhållande till statsmakten. Oberoende organisationer, vare sig de är internationella parlamentarikerorganisationer, befolkningsorganisationer, miljöorganisationer, om de har med världens livsmedelsförsörjning eller marin miljö att göra, så talar man nu om deras medverkan, och man talar t.o.m. om att de har och får tillträde till generalförsamlingen. Jag tror att konstruktionen med stater och representanter för stater med en röst oberoende av landets storlek och invånarantal är på väg att förändras och kompletteras. Vi har sett länder upplösas och regioner bli länder och tvärtom. Vi har sett NGO organisationer bli starka och få inflytande, och vi har sett världskonferenser, som numera avhålles samtidigt med en NGO-konferens, parallellt i tid och rum. Jag tror inte att Miljöpartiets motion om en internationell miljödomstol, där också organisationer har talerätt, kommer att bli en lång följetong i fortsättningen. Det dröjer inte många år innan det finns en sådan domstol, och det skall bli spännande att se vilket land som får äran av att ha initierat den. Jag yrkar bifall till reservation 2, som har sin grund i motion U5, om en internationell miljödomstol. Jag skall därefter säga något om regeringens skrivelse och utrikesutskottets betänkande. De är i många avseenden identiska. En viktig mening är: Engagemanget för FN utgör en hörnsten i svensk utrikespolitik. Det står också: Det starka engagemanget har sin utgångspunkt i en bredare säkerhetspolitisk bedömning än tidigare och i insikten om den praktiska betydelsen av internationell solidaritet. Sedan kommer den mening som jag tycker är den kanske allra viktigaste. Det är samma innehåll i skrivelsen, men i utskottets betänkande har det fått mer skärpa: Bara en stark global organisation som FN kan också möta de hot mot människors säkerhet och välfärd som överskrider nationalstaternas eller regionernas gränser. För närvarande är FN nere i en svaghetssvacka. Man talar om en ekonomisk kris och om en förtroendekris. FN blir inte starkare om man ställer FN åt sidan, så att FN:s roll försvagas ytterligare. Vi i Miljöpartiet hoppas fortfarande att Sverige skall stödja FN inte bara med ord utan också i handling och kräva att FN skall få större representation i ledningen för FN:s operation i f.d. Jugoslavien. Men detta är en debatt för fredagen, och jag skall därför inte ta upp det nu. Regeringens skrivelse har titeln FN inför framtiden. Det är en ambitiös och mycket positiv skrivelse om FN. Och man får verkligen en stark känsla när man läser den att FN har en framtid och att FN i dag behövs mer än någonsin. FN är inte bara en organisation för ett otal arbetsuppgifter, ekonomiska, sociala, diplomatiska och fredsfrämjande. Man skall komma ihåg att det också är ett forum där länder möts, och det finns inte så många sådana vanliga mötesplatser där u-länder och i-länder kan mötas, och det är minst lika viktigt. Förväntningarna på FN har varit stora. Kritiken när resultaten inte visar sig är i samma storleksklass, och man glömmer att kraven inte får vara större än motsvarande resurser. Och resurserna står medlemmarna för tillsammans. Det är deras ansvar. FN skall reformeras. Det har flera talare sagt här i dag. USA:s utrikesminister rekommenderar radikala nedskärningar överallt i FN:s organisationer i världen. Ett sjuttiotal länder har lagt fram förslag om förändring av säkerhetsrådet. De vill ha ett större antal medlemmar, så att t.ex. även utvecklingsländerna får in fler representanter. En förändring av bidragssystemet finns också med bland förslagen, så att betalningsbördan blir jämnare fördelad mellan medlemmarna, liksom ett förslag om ett nytt finansieringssystem för FN:s biståndsverksamhet. Men om man gör ett tankeexperiment och går tillbaka till 1920 och NF, Nationernas förbund, kan man konstatera att den organisationen inte klarade sig mer än tio år. Sedan kom bakslagen. Förbundet kunde inte hindra Japan från att anfalla Kina. Japan och Tyskland lämnade NF. Italien lämnade också NF efter anfallet på Abessinien. Och Sovjetunionen uteslöts på grund av sitt angrepp på Finland. 1939 bröt kriget ut, och NF upphörde. Men vad hände? Kriget hade inte mer än tagit slut så startade man ett nytt förbund som var nästan likadant som det gamla till sin organisation och också till sin verksamhet. Man kan fråga sig varför. Kunde man inte ha hittat på något bättre? Det kanske trots allt är en god idé som ännu inte riktigt har funnit sin fungerande form. Om man läser skrivelsen FN inför framtiden, som till största delen är en redogörelse för verksamheten som handlar om fredsfrämjande insatser, konfliktförebyggande och humanitära, om nedrustning, mänskliga rättigheter, utvecklingssamarbete, miljöarbete, konferenser och inte minst konventioner, så inser man att hur ofullständigt och bristfälligt det än är så behövs allt detta. Det är livsnödvändigt och akut för en del av oss i världen, och det är livsnödvändigt för de flesta på sikt. I avslutningsstycket i utrikesutskottets betänkande sägs: FN är kanske det viktigaste av alla organ som Sverige verkar inom och förtjänar ett större utrymme i riksdagen. Detta instämmer Miljöpartiet i. Utskottet föreslår också att regeringen mer regelbundet presenterar en skrivelse om verksamheten i FN, vilket också är en mycket god idé. Till sist vill jag yrka bifall till vår reservation 2, och jag vill även yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Tänk om vi politiker världen över kunde enas om en organisation som förenade all världens folk, en organisation som hade till uppgift att förhindra att krig bryter ut, en organisation som kunde hjälpa svältande barn och som kunde hjälpa flyktingarna på vår jord. Tänk om vi kunde bilda en organisation som kunde bidra till mer demokrati på jorden och till fler folks frihet. Men det är väl kanske för naivt att inbilla sig att det skulle kunna gå att bilda en sådan demokratisk sammanslutning av 185 länder som med gemensamma ansträngningar skulle lindra människors lidanden och umbäranden. En sak är säker, och det är att en sådan organisation inte skulle sakna arbetsuppgifter. Den skulle t.ex. kunna utrota smittkopporna från jorden, förhandla fram hundratals lokala fredliga lösningar, varje år rädda tre miljoner barn från sjukdomar genom olika vaccinationer, kämpa för de mänskliga rättigheterna, förbjuda kemiska och biologiska vapen, förhandla fram nedrustning av kärnvapen. Ja, arbetsuppgifter skulle det allt finnas för en demokratisk, global organisation, men det är väl en barnslig förhoppning att tro att jorden en dag skall få uppleva en sådan. Fru talman! Sanningen är den att en sådan organisation redan finns. I år firar Förenta nationerna 50 år, 50 år i mänsklighetens tjänst, 50 år under vilka man med en stor bredd hjälpt många människor i svåra situationer. Låt oss bara för ett ögonblick blunda och tänka oss en jord utan FN. Hur skulle den världen se ut? Tanken förskräcker. Denna organisation borde stå staty på vartenda torg över hela världen. Men hur tacksamma är vi människor gentemot allt arbete FN gjort? Hurdan är debatten i dag? FN har hamnat i blåsväder på grund av en massiv kritik mot bl.a. ineffektiva organisationer, utdragna beslutsprocesser, dålig ledning och alltför mycket dubbelarbete. Denna kritik är i mångt och mycket riktig, men den överskuggar allt det som FN gör och som man gör väldigt bra. Allt fler inser att vi lever i en alltmer internationaliserad värld, som utan en global organisation av FN:s slag skulle vara en betydligt otrevligare plats att leva på. Under många år i det kalla krigets skugga spelade FN en undanträngd roll på grund av stormakternas eviga utnyttjande av sin vetorätt. Det mest iögonfallande exemplet är Vietnamkriget, som aldrig blev föremål för någon sakdebatt i säkerhetsrådet. När sedan äntligen det kalla krigets grepp släppte FN och organisationen därmed kunde utföra insatser utan att det fanns en stoppande stormakt, började staterna kritisera FN. Sanningen är ju att kraven på FN och dess aktiviteter har ökat våldsamt i omfång utan att FN har fått resurser att möta behoven. 13 fredsbevarande operationer. Under de följande sju åren har inte mindre än ytterligare 22 kommit till. FN:s verksamhet på det fredsfrämjande området har vuxit lavinartat. FN:s samlade budget på detta område uppgick 1994 till 3,3 miljarder dollar, att jämföra med 1988 då siffran var 0,23 miljarder dollar. Mot denna bakgrund känns det frustrerande att en del länder håller inne sina medlemsavgifter för att utöva politisk påtryckning mot FN. Att i detta sammanhang undvika att nämna USA är omöjligt. USA skall betala sin avgifter. Vilken annan förening skulle godta att en medlem helt plötsligt själv bestämde sig för att minska sin medlemsavgift? Fru talman! Vi skall naturligtvis inte skyla över de brister som finns i FN-systemet. FN har i en del fall dålig samordning, svag prioritering och en trög byråkrati. Men låt oss heller inte glömma bort att ansvaret för FN:s misslyckanden ytterst vilar på medlemsstaterna. Vi behandlar i dag utrikesutskottets betänkande över regeringens skrivelse FN inför framtiden. I skrivelsen redovisar regeringen huvudlinjerna i sin syn på FN-medlemskapet, vad regeringen vill göra för att stärka FN och förutsättningarna för globalt samarbete inför 2000-talet. Jag vill redogöra för några av hållpunkterna. Säkerhetsrådet har enligt FN-stadgan ansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet, och dess beslut är bindande för samtliga medlemsstater. Rådets i dag, efter kalla krigets slut, effektiva beslutsprocess motsvaras emellertid inte av samma effektivitet när det gäller genomförandet och respekten för fattade beslut. Ett av skälen därtill är uländernas kritik mot säkerhetsrådet för bristande representativitet. Sverige verkar för en utvidgning av säkerhetsrådet med såväl nya icke ständiga medlemmar som ett mindre antal särskilt kvalificerade ständiga medlemmar. Utskottet ställer sig också bakom Rapporten En dagordning för fred presenterades av generalsekreteraren i juni 1992. I rapporten fastslås att FN:s främsta mål är att på ett tidigt stadium identifiera situationer som kan leda till konflikter och att genom förebyggande diplomati undanröja konfliktorsaker. I enlighet med generalsekreterarens förslag har också en fredsbevarande operation initierats i Makedonien, nämligen FN:s förebyggande styrka Unpredep. Sverige deltar där med en pluton. Detta är ett mycket lyckat engagemang, som manar till efterföljare. Genom skapandet av försvarsmaktens internationella styrka har Sveriges ambition höjts vad gäller bidrag till internationella fredsfrämjande insatser. Fru talman! Det humanitära biståndet till civilbefolkningen i länder som drabbats av interna konflikter överstiger i dag hjälpen till nödlidande efter naturkatastrofer och mellanstatliga krig. Detta har lett till förändrade arbetsuppgifter och arbetsvillkor för de humanitära organisationerna. Åtgärder i syfte att stärka rättsstaten och öka respekten för individer är centrala för att förebygga humanitära katastrofer. Sverige arbetar aktivt för att FN och det multilaterala systemet skall anpassas till dagens ändrade villkor och för att åstadkomma en tydligare rollfördelning mellan FN:s finansiella kris är kanske det absolut allvarligaste hotet mot FN:s framtid. Huvudorsaken är medlemsstaternas dåliga betalningsdisciplin. I avsikt att förbättra betalningssystemet har Sverige presenterat ett förslag om reformering av FN:s bidragsskalor. Detta skulle förenkla nuvarande system och eliminera uppenbara orättvisor. Till detta skall läggas förslag om nya inkomstkällor, bl.a. skatt på valutatransaktioner, 10 öres extra skatt på olika flygbiljetter och annat som är väl värt att studera ytterligare. Nedrustningsfrågorna är nära förbundna med FN:s huvuduppgift, att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Det finns redan avtal om förbud mot kemiska och biologiska vapen och förhoppningsvis i en inte alltför avlägsen framtid ett förbud mot kärnvapen. Till detta kommer kampen för ett fullständigt provstopp för kärnsprängningar. Sverige är en aktiv och viktig aktör i dessa förhandlingar såsom ordförande i den kommitté som utarbetar metoder för kontroll av efterlevnaden av ett provstopp. Så sent som i går beslutade FN:s generalförsamling med stor majoritet att kräva ett omedelbart kärnvapenprovstopp. Fru talman! Det finns mycket att säga om FN:s problem och FN:s framtid. Men låt oss inte förringa att världens politiska ledare en gång kunde bilda denna globala organisation. Jag frågar mig om det hade varit möjligt att göra i dag. Låt oss heller aldrig förringa FN:s arbete, även om det finns mer att önska. Ty FN har likt den nallebjörn vi alla ägt som små efter några hårdhänta tag och äventyr litet skavanker här och var. Men även om nallebjörnen var litet tilltufsad efter några år var det ändå den som gav oss trygghet när nattens mörker kröp inpå. Med detta vill jag yrka bifall till utrikesutskottets hemställan i betänkande 1995/96:UU1 och avslag på alla reservationer.

Herr talman! När vi nu i dag återigen diskuterar FN och dess framtida roll är det viktigt att komma ihåg att FN har spelat en huvudroll när det gäller att återställa freden eller skapa fredliga lösningar i t.ex. Kambodja. Sedan grundandet 1945 har FN lyckats med att förhandla fram fredliga lösningar på 145 lokala och regionala konflikter och gjort det möjligt för innevånarna i 45 länder att delta i fria val. FN har också genom olika biståndsinsatser bidragit till att miljontals människor har räddats från att svälta ihjäl. FN:s barnfond, Unicef, och Världshälsoorganisationen, WHO, har genom sina omfattande vaccinationsprogram bidragit till att 3 miljoner barn om året kunnat räddas till livet. FN har också bidragit till att stadfästa vikten av respekt för mänskliga rättigheter och spelat en nyckelroll för att ge ett åttiotal länder självständighet. Detta glöms ibland bort i den allmänna debatten när kraven på organisationens reformering förs fram. I den skrivelse som ligger till grund för utrikesutskottets betänkande redogör regeringen för sin syn på FN och vad den vill göra för att stärka FN samt för förutsättningarna för globalt samarbete inför 2000 talet. Vi moderater kan instämma i en del av dessa markeringar, men vi hade gärna sett en högre grad av precision och prioritering när det gäller FN och FN Vi anser att FN nu bör koncentrera sig på sina fyra huvuduppgifter. Den första och för framtiden avgörande uppgiften är säkerhetsrådets roll och förmåga att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Här behövs det en kraftfullt förbättrad ledningsförmåga, både när det gäller de humanitära insatserna och när det gäller de fredsbevarande operationerna. Det behövs också större resurser för att möta de framtida kraven på sådana insatser. Därför är det nödvändigt att med kraft betona vikten av att medlemsländerna fullgör sina förpliktelser i detta avseende. Den andra huvuduppgiften är att säkra folkrätten och de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vi har här i kammaren vid många tillfällen nödgats konstatera att det inte finns en världsdel där människors rättigheter inte kränkts. I alltför många länder förekommer fortfarande grova brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna i form av tortyr, summariska avrättningar, mord, försvinnanden och andra grova övergrepp på enskilda människor. Samtidigt kan vi konstatera att ett grundläggande internationellt regelverk i dag finns för skyddet av de mänskliga rättigheterna. Det fortsatta arbetet bör därför koncentreras på att få världens länder att leva upp till sina åtaganden och att få fler länder att underteckna de befintliga internationella konventionerna. Att en majoritet av FN:s medlemsländer i dag är demokratier eller på väg mot demokrati gör denna uppgift lättare. Vi moderater har därför i vår motion föreslagit att generalförsamlingen bör bevaka läget beträffande de mänskliga rättigheterna i medlemsländerna och varje år utförligt debattera läget i länderna. Det är glädjande att även utskottet delar denna uppfattning. En tredje huvuduppgift är det internationella samarbete som bedrivs i FN:s många olika underorgan. Här är det nödvändigt att verksamheten förbättras och koncentreras till ett mindre antal betydelsefulla organisationer som bedriver ett viktigt arbete. Sverige bör ta initiativ till att en översyn görs i syfte att avveckla de fackorgan som anses mindre viktiga. En fjärde huvuduppgift för FN-systemet är att främja en uthållig och kraftig tillväxt i u-länderna, som är nödvändig för att i snabb takt utrota fattigdomen. Världsbanken och IMF har här viktiga uppgifter när det gäller dels att bidra till en förändrad inriktning i länder som stagnerar i sin utveckling och där fattigdomen ökar, dels att säkra det internationella betalningssystemet och att minska bördan i hårt skuldsatta u-länder på ett sätt som inte främjar vanskötsel och korruption. Även Världshandelsorganisationen, WTO, har en nyckelroll när det gäller att främja u-ländernas tullfria tillträde till i-ländernas marknader. FN-systemet måste också främst genom UNHCR och Unicef ha en ständig beredskap att snabbt hjälpa eller lindra verkningar av kriser och katastrofer. Det är också viktigt att understryka att FN enligt närhetsprincipen skall koncentrera sig på de offentliga uppgifter som bäst kan lösas på global nivå och i övrigt i ökad utsträckning delegera uppgifter till regionala organ. Kommissionen för globalt samarbete har bl.a. föreslagit att ett ekonomiskt säkerhetsråd inrättas inom FN-systemet med uppgift att bevaka världsekonomin och verka för en stabil, balanserad och hållbar utveckling. Utskottet finner att detta förslag bör diskuteras vidare. Vi moderater delar inte denna uppfattning. Inrättandet av ett ekonomiskt säkerhetsråd skulle innebära att Världsbankens, IMF:s och WTO:s centrala uppgifter och ledande roller för den globala utvecklingen när det gäller utvecklingsstrategier i uländer, det internationella betalningssystemet och världshandeln fördes över till ett sådant nytt organ. Hur detta skulle ske och vilken förbättring det skulle innebära finns inte belyst i förslaget. Förslaget är enligt vår mening för vagt och oprecist för att utgöra underlag för vidare diskussioner. Vi anser inte heller, herr talman, att förslaget om en särskild skatt på internationella valutatransaktioner eller avgifter på internationella flygbiljetter bör studeras ytterligare, som utskottets majoritet föreslår. Vi moderater anser att FN även i framtiden skall finansieras genom avgifter från medlemsländerna. Det är enligt vår mening principiellt fel att införa en beskattningsrätt för FN. Det är en uppgift för medlemsländerna själva att finna de bästa formerna för att finansiera sina medlemsavgifter. Det är inte en uppgift för FN. En särskild skatt på internationella valutatransaktioner är direkt olämplig. Internationella valutatransaktioner är viktiga, inte minst för att överföra sparande från i-länder till u-länder. För de u-länder som har ett stort tillflöde av utländskt kapital skulle en sådan skatt bli mycket kostsam. Även för den svenska staten, som ju är en stor upplånare på den internationella kapitalmarknaden, innebär förslaget en väsentligt ökad kostnad. Förslaget om en särskild avgift på internationella flygbiljetter är lika olämpligt. Ett internationellt utbyte mellan folk och länder bidrar i hög grad till att ge kunskap och skapa förståelse för demokrati liksom till respekt för mänskliga rättigheter och för betydelsen av fred. Strävan bör därför vara att få ner kostnaderna för sådana kontakter i stället för att med särskilda avgifter driva upp dem. Förslaget om skatt på valutatransaktioner eller avgift på flygbiljetter är inte en lösning på FN:s finansiella kris och bör därför avvisas redan nu. Med dessa kommentarer, herr talman, ställer vi oss bakom hemställan i utrikesutskottets betänkande.
Herr talman! Jag ställde i mitt anförande en fråga till moderaterna, men Inger Koch har inte besvarat den. Att moderaterna inte vill ha några internationella valutaskatter eller avgifter på flygbiljetter framgår med all tydlighet här, men vad är alternativet? Anser moderaterna att de inkomster som FN har - om vi utgår från att de medlemsavgifter som i dag inte betalas kan drivas in - är tillräckliga?
Herr talman! Visst är det viktigt - och det är en av de angelägnaste uppgifter som vi nu skall ägna oss åt - att driva in de avgifter som länderna redan har förbundit sig att betala. Det är fråga om mycket pengar. Det finns olika sätt att gå till väga. Det har t.ex. i olika sammanhang förts fram krav på att man skulle begränsa rösträtten i FN för de länder som inte betalar sina avgifter. Det är kanske ett sätt att få in de pengar som FN har rätt till. Det gäller vidare inte alltid att utöka sina utgifter. Det gäller också att koncentrera FN:s uppgifter till de huvuduppgifter som vi redan har redovisat. FN kanske har för många institutioner. Det finns kanske för många fackorgan. Vi tycker att en sådan här översyn är mycket viktig. En sådan har gjorts på andra håll. Nordiska rådet har t.ex. gjort en översyn av alla sina organ, och man kommer att föreslå en neddragning av många organ som man i dag inte tycker fyller de ändamål som de infördes för. Världen förändras ständigt, och vi måste också alltid ha en beredskap att förändra det internationella samarbetet. Vi kan t.ex. också delegera fler uppgifter än i dag till regionala organ eller till enskilda länder. Även det bidrar till att minska FN:s utgifter.
Herr talman! Vi kan konstatera att vi är alldeles överens om betydelsen av att driva in medlemsavgifterna. Det är ett grundläggande krav. Jag tror också att vi inom olika partier och i olika länder från skilda synpunkter är överens om att effektivisera och organisera om FN, men det betyder inte att man skall lägga ned ett organ för att få nya forum. Jag anser t.ex. att ett ekonomiskt säkerhetsråd, där man får en total och gemensam ekonomisk bedömning, inte en uppsplittrad sådan, vore mycket värdefullt. Det är därmed inte sagt att man inte behöver mer resurser. FN måste vara betydelsefullt även i framtiden på en rad olika områden. Jag blir väldigt oroad när Inger Koch här säger att man skall överlämna mer ansvar till regionala organ. Det låter bra. Men jag tänker på det ärende vi skall debattera på fredag. Det handlar om att FN överlåtit till NATO och andra organisationer att sköta det som borde vara FN:s uppgift med återuppbyggnad av det civila samhället men också fredsbevarande trupper i f.d. Jugoslavien. Från min utgångspunkt sett, och från väldigt många andra människors utgångspunkt, vore önskemålet att det var FN som helt och hållet var ansvarigt för den typen av operationer. Det är i dag inte möjligt, därför att FN inte har en organisation för att göra någonting sådant. Är det mer av den sortens operationer som Inger Koch vill se beklagar jag det.
Herr talman! Jag tycker inte att FN i en framtid skall bygga upp resurser för varje enstaka tillfälle. Här finns organ som redan har en bred erfarenhet, resurser och ledningsförmåga att klara en så stor och övergripande insats som det nu är fråga om när det gäller insatsstyrkorna i det forna Jugoslavien. Varför skall man då inte använda en sådan möjlighet? Besluten skall naturligtvis fattas i FN, och de skall länderna vara överens om. Men jag ser inte något fel i att överlåta utförandet till någon som verkligen kan det.

Herr talman! Centerpartiet står bakom utskottets betänkande, och jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan. FN befinner sig i ett tillstånd där begreppet kris inrymmer både hot och möjlighet. Utskottet pekar på de framgångar som FN-samarbetet oreserverat skall tillerkännas. Mat för dagen, frihet från allvarliga sjukdomar, läs och skrivförmåga, rätten att växa upp och leva i fred och med demokrati, detta har fler människor fått möjlighet till genom FN samarbetet. Det finns anledning att i debatten nyansera bilden av FN. Att inte enbart se problemen med ekonomi och organisation utan i stället stå upp för allt det värdefulla som FN de facto gjort för mänskliga rättigheter, för barns och kvinnors ställning i världen, för utveckling av hälsovård och utbildningsväsende, för hjälp till flyktingar, för fred, nedrustning och demokrati. Vid en bedömning av FN:s insatser måste man ha i minnet att kraven på FN ökat enormt utan att organisationen fått resurser nog att möta den nya situationen. En världskonferens 1998 kan vara det globala samfundets avstamp inför kommande sekel. Insikten om vårt gemensamma ansvar för vår planet bara ökar. Naturens resurser finns där enbart för att bruka utan att förbruka - ingenting försvinner, men ingenting nytt kan heller skapas. I omvälvningars tid kan organisationsnivåer ifrågasättas. Län, kommuner men även nationalstaten som indelning diskuteras. Få torde dock göra en annan bedömning än att globalt samarbete - där alla är med - blir viktigare och viktigare i tjugohundratalets internationaliserade värld. Herr talman! Jag vill lyfta fram två områden som har stor betydelse för FN:s framtida utveckling. Det gäller en tydlig regional nivå inom FN-systemet samt frågan om hur världssamfundet bättre kan möta de globala miljöproblemen. Centerpartiet anser att FN behöver skapa kraftfulla regionala nivåer som på mandat av generalförsamlingen och FN:s tre olika råd tar ansvar för, förtydligar och implementerar fattade beslut. Det finns anledning att förmoda att en ökad decentralisering inom FN-systemet ökar legitimiteten för FN samtidigt som verksamheten både rationaliseras och demokratiseras. På det europeiska planet bör OSSE, Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa, utvecklas till en regional FN-nivå. Utskottet tar fasta på Centerpartiets resonemang och uttalar sitt stöd för en mer rationell arbetsfördelning mellan FN och en regional nivå. Detta är viktigt och värdefullt. På det utrikes och säkerhetspolitiska området är OSSE den enda organisation som har eller kan ha denna position i det internationella systemet. Länkarna mellan FN och OSSE har - som utskottet påpekar - stärkts genom att OSSE blivit observatör vid FN:s generalförsamling. Det är uppenbart att OSSE behöver ett starkare mandat och resurser att agera tidigt i konfliktförebyggande syfte. OSSE måste dessutom få en egen utrednings och analyskapacitet. För att hantera ekonomiska frågor på regional nivå finns under Ecosoc på europeiskt plan ECE. För att hantera de svåra ekologiska problem som vår kontinent brottas med ställer jag mig tveksam till om vare sig ECE eller OSSE är rätt organisation. Det bör vara en viktig fråga för den kommande världskonferensen att stärka FN både centralt och regionalt. FN:s arbete för en bättre miljö byggd på hållbar utveckling måste vid denna konferens stå i främsta rummet. Tyvärr tydliggjorde Riokonferensen FN-systemets låga prioritering av miljö och utvecklingsfrågorna. Centerpartiet anser att FN-systemet bör organiseras i enlighet med de tre huvuduppgifterna; säkerhet, miljö och välfärd. För att skapa struktur och en sammanhållande kraft för samtliga dessa tre pelare bör särskilda råd - jämställda med nuvarande säkerhetsrådet - upprättas också för miljömässigt hållbar utveckling och välfärdsutveckling. Utskottet hänvisar i detta fall till att Kommissionen för globalt samarbete - den s.k. Carlssonkommissionen - föreslagit att ett ekonomiskt säkerhetsråd inrättas. Genom Carlssonkommissionens förslag placeras frågan om höga organ inom FN-systemet på agendan för en FN:s världskonferens. Det är vår uppfattning inom Centerpartiet att Sverige när det gäller miljön, välfärden och utvecklingen skall hålla en hög profil och ta initiativ till inordnandet av FN:s civila, humanitära och ekologiska arbete under ett FN:s råd för hållbar utveckling samt ett råd för välfärdsutveckling. Vid Riokonferensen etablerades en FN:s egen närhetsprincip genom de lokala Agenda 21, handlingsprogram för 21:a århundradet. De goda resultaten av denna decentraliseringens metodik - inte minst här i Sverige, där Agenda 21 engagerar många medborgare i alla åldrar - manar till fortsatt tillämpning. FN bör liksom EU utveckla en närhets och delaktighetsprincip för verksamheten. Det gäller att ta till vara och uppmuntra människors skaparkraft och engagemang. Detta också för att ge resultat av stolta deklarationer från internationella världskonferensen.

Herr talman! Det är onekligen intressant att med hjälp av riksdagsprotokollet ta del av den FN-debatt som hölls här i kammaren den 25 oktober i år i samband med FN:s 50-årsjubileum och med anledning av den skrivelse regeringen då överlämnade till riksdagen och som vi behandlar här i dag. Det är väl sällan som riksdagens partier är så eniga som just när det gäller uppslutningen bakom FN, FN-tanken och FN:s roll, och det är glädjande. Gemensamt för alla partier vid debatten för sju veckor sedan var den starka uppslutningen för FN:s sak samtidigt som stor oro uttrycktes vad gäller FN:s framtid, speciellt med hänsyn till FN:s stora ekonomiska svårigheter. Jag ämnar inte här upprepa vad jag och andra då sade rörande FN:s besvärliga ekonomiska situation. Jag konstaterar bara att oron och osäkerheten kvarstår och uppenbarligen kommer att så göra under lång tid framöver, vilket också framgår av det betänkande som behandlas här i dag. Världssamfundet står inför enorma utmaningar och uppgifter. De närmaste åren kommer att bli avgörande för hur och om världssamfundets medlemsländer skall kunna ge våra barn och barnbarn en chans till fred och överlevnad här på jorden. Huruvida detta kommer att lyckas eller ej avgörs till stor del av hur FN lyckas. FN:s arbetsfält är vittförgrenat och omfattande. listan kan egentligen göras hur lång som helst var gäller FN:s historiska uppdrag och roll. När man säger att FN måste finna lösningar på alla dessa uppgifter och fler därtill måste vi komma ihåg att FN inte är något annat än summan av den kraft dess medlemsländer besitter. Det är ur medlemsländernas samlade agerande som handlingskraften skall komma. FN är inte något mer eller mindre abstrakt som förväntas kunna agera när internationella problem uppstår eller nya uppgifter kallar på lösningar. Nej, FN är något mycket konkret, men tyvärr också ofullkomligt. Ibland ombeds FN uträtta det som kan tyckas vara nästintill omöjligt att finna någon lösning på. Men det till synes omöjliga måste ändå finna sin lösning. Utan globalt samarbete kommer mänskligheten aldrig att kunna ge freden och jordens överlevnad en chans. Utan globalt solidariskt samarbete genom nedmonterandet av gränser folk och länder emellan kommer vi inte att lyckas. Utan en rättvisare fördelning av jordens resurser än vad vi har i dag kommer konflikter, uppror och flyktingströmmar bara att öka. Utan utbildning och kunskap om tillståndet i världen går det inte att komma vidare. Därför är FN:s arbete på detta område så avgörande. Nu gäller det att investera i rätt saker. Det gäller att ge FN de resurser FN behöver för att kunna fullfölja sina uppdrag. Som så många gånger har påpekats från denna talarstol måste FN:s medlemsländer fullfölja sina ekonomiska förpliktelser fullt ut gentemot sin egen organisation. Herr talman! Utan folklig förankring klarar inte FN sina uppgifter. Ett av de viktigaste arbetsredskapen FN har är de enskilda organisationernas hängivna solidariska arbete. Precis som jag framhöll i debatten den 25 oktober har Ingvar Carlssonrapporten Vårt globala grannskap lyft fram just detta. I rapporten står det att läsa att enskilda organisationer är bra exempel på effektiv användning av de resurser som står till förfogande. Rapporten föreslår ökat gemensamt arbete och ökad gemensam finansiering mellan regeringar och enskilda organisationer. Nu gäller det att också följa upp detta och ge idéerna konkret innehåll. Parallellt med de olika FN-konferenser som ägt rum under senare år - jag tänker t.ex. på Riokonferensen om miljön, Kairokonferensen rörande befolkningsfrågan, det sociala toppmötet i Köpenhamn och nu senast kvinnokonferensen i Peking - har enskilda organisationer varit mycket aktiva. De har genom sitt envisa och hängivna arbete kunnat vara med och påverka och förbättra resultaten av dessa konferenser. Bit för bit börjar FN förstå att det ligger ett stort värde i en folklig förankring genom enskilda organisationer. Det behövs för att man skall lyckas i sitt arbete. Utan denna folkliga förankring kommer inte FN att kunna fullfölja sitt historiska uppdrag. Det är från alla dessa enskilda organisationers ideella arbete som mycket av kraften kommer i det viktiga internationella engagemanget. Som jag påpekat tidigare har Ingvar Carlssonrapporten Vårt globala grannskap på ett förtjänstfullt sätt lyft fram just detta. För några veckor sedan hade jag tillfälle att på plats i Nicaragua studera vad svenska ungdomar knutna till olika enskilda organisationer konkret uträttar vad gäller internationellt solidaritetsarbete bland gatubarn i Managua och León, för bondekooperativ och skolbarn i Esteli osv. Hjälpen når fram till de mest utsatta och svaga just genom enskilda organisationer. Så skapas folklig förankring och förståelse för FN:s internationella solidaritetsarbete för en fredligare och mänskligare värld. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på de två reservationerna.

Herr talman! Jag har inte anmält så mycket tid här. Anledningen är delvis att vi hade en ganska omfattande debatt om FN när den här skrivelsen lades på riksdagens bord. Det betyder inte att det inte finns många frågor som också kan debatteras i dag. Överensstämmelsen är också stor när det gäller FN:s betydelsefulla arbete, som flera talare har påpekat. Jag vill ställa mig bakom mycket av det som har sagts här i kammaren av olika talare om allt det som har uträttats i FN:s regi. FN:s betydelse har inte minskat, trots att vi många gånger talar om ett FN i kris. Det man kan beklaga är att alltmer resurser måste användas för att vi skall komma till rätta med de svåra konflikter som har tagit sig militära uttryck i många delar av vår värld. Jag kommer här huvudsakligen att ägna mig åt ett par saker som vi vill lyfta fram som speciellt väsentliga i den här debatten. Vi har också lyft fram dem i vår motion med anledning av den här skrivelsen. Något som skulle kunna vara oerhört viktiga framsteg när det gäller FN:s arbete är om konflikterna skulle kunna förebyggas, om världssamfundet skulle kunna komma in på ett tidigare stadium och därigenom åstadkomma att konflikten aldrig bryter ut. Det är någonting som utskottet har instämt i och som naturligtvis har kommit fram från flera håll tidigare. Vi har ju talat om att ha en ständig beredskap, att kunna gripa in i olika områden där även militära insatser behövs för fredsbevarande och konfliktförebyggande insatser. Lika naturligt borde det vara att vi har en mycket stark beredskap på det diplomatiska området när det gäller att mycket tidigt upptäcka och gå in för att medla och om möjligt undvika att en militär konflikt bryter ut. Jag tror att detta är något som vi alla är överens om. Vi skulle vilja att Sverige intar en ledande och pådrivande roll i detta arbete och utvecklar hur ett sådant arbete skall kunna gå till. Den konflikt som är mest aktuell för oss alla är ju den som utspelas inför våra ögon i Exjugoslavien. Alla har ju önskat att det kunde ha gått på ett annat sätt, att man inte skulle ha behövt se så många människoliv spillas, att den inte skulle ha pågått så länge och att den helst aldrig skulle ha brutit ut. Vi vet att man till sist alltid hamnar vid förhandlingsbordet. Man kan fråga sig om inte detta skulle kunna ske på ett mycket tidigare stadium, helst innan konflikten blir militär. På något sätt skulle man kunna tvinga parterna till förhandlingsbordet redan då. Det är dit de till sist ändå tvingas av världssamfundet. Sedan skulle jag också vilja nämna de MR insatser som FN gör. De har betytt oerhört mycket på många håll i världen. Men också de behöver intensifieras, enligt vårt förmenande. Där skulle det också behövas medel. Man borde bli mer konkret; ställa konkreta krav på ett sådant sätt att det går framåt även i de länder där vi nu måste konstatera att människors mänskliga rättigheter inte respekteras. Det är någonting som diskuteras även inom Europa, när handelsavtal skall utvidgas, när länder skall komma med i Europarådet eller när länder söker medlemskap i EU. Vi skulle då gärna se att man på ett mycket tidigare stadium ställer så konkreta krav att det blir möjligt att se om de uppfylls, och en tidsfaktor skulle kunna komma in som innebär att man säger att man inom ett halvår eller ett år vill se vissa krav uppfyllda. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det förekommer en ganska vildvuxen flora av bolag och koncerner inom den statliga affärsverkssektorn. Dess värre blir resultatet av alla dessa bolag att insyn och kontroll försvåras, om inte helt omöjliggörs, inte bara för riksdagen och allmänheten utan faktiskt också för regeringen och departementen. För ett land som internationellt har verkat så kraftfullt för större öppenhet och offentlighet i den statliga förvaltningen som Sverige har gjort är dessa insynsskyddade företag knappast någon fjäder i hatten. Vi skall nu besluta om en ny bolagskonstruktion inom Luftfartsverkets område. Av de tre bolag som är föremål för beslut i dag är Swedavia närmast ett internationellt konsultbolag, och bakom det vackert svenskklingande namnet Airport Center AB döljer sig egentligen bara en fastighet på Arlanda flygplats. Strängt taget hör ingen av dessa verksamheter hemma inom Luftfartsverkets naturliga affärsområde, och vi tror det vore till fördel både för verket och för verksamheterna om bolagen skildes helt från staten och fick arbeta fritt på marknaden. Det personalmässigt största bolaget, LFV Handling AB, som bedriver ramp och expeditionstjänst, kunde också mycket väl fungera som ett självständigt bolag. Vi vill med vår reservation markera att vi anser att dessa bolag skall säljas, separat eller tillsammans, så snart omstruktureringen har genomförts. Vidare begär regeringen bemyndigande att utfärda fullmakt till Banverket och Luftfartsverket att utfärda en obegränsad likviditets och kapitaltäckningsgaranti för A-Banan Projekt AB. Vi tycker att det är principiellt orimligt att en enskild befattningshavare i ett statligt verk, även om det är en generaldirektör, får fullmakt att för ett obegränsat belopp teckna Konungariket Sveriges firma. En sådan fullmakt måste, som vi ser det, begränsas till vad som är ett rimligt åtagande i varje enskilt fall. Vi avvisar därför förslaget om fullmakt i vår andra reservation. För tids vinnande, herr talman, nöjer jag mig i dag med att yrka bifall till denna reservation, nr 2.

Herr talman! På förslag av den dåvarande regeringen beslutade riksdagen i april 1993 att bemyndiga regeringen att överföra viss verksamhet inom Luftfartsverket till bolagsform. Beslutet fattades med utgångspunkt i "behovet att finna nya effektivare och flexiblare organisationsformer för den del av Luftfartsverkets verksamhetsområde som sker på affärsmässig basis". Utskottet ser den nya regeringens beslut i maj 1995 om bildande av LFV Handling AB och dess föreliggande förslag om bildande av ett holdingbolag m.m. inom Luftfartskoncernen mot bakgrund av det uttalade behovet. Med tillkomsten av LFV Handling AB har bolagsandelen utökats i så hög grad att den utgör en väsentlig del av den totala verksamheten. Det är därför angeläget från såväl styrsynpunkt som finansierings och skattesynpunkt att ett holdingbolag bildas för att samordna LFV Airport Center AB, Handling Utskottet har för sin del inte ändrat uppfattning i frågan utan finner förslagen stå i överensstämmelse med riksdagens önskemål i 1993 års beslut. Vi vill därför tillstyrka förslagen. I reservation nr 1 föreslås att holdingbolaget skall privatiseras. Utskottet anser att detta yrkande skall avslås. Vi vill erinra om den utgångspunkt som enligt regeringen borde gälla vid bildandet av holdingbolaget, nämligen att ägarstyrningen av den bolagsgrupp som holdingbolaget avsågs kontrollera inte fick påverkas negativt. Utskottet delar den uppfattningen och anser att frågan, om någon annan än staten bör utöva denna styrning, inte har större aktualitet nu än våren Vad avser reservation 2 vill utskottet påminna om att riksdagen våren 1994 godkände vissa grundläggande principer för Arlandabaneprojektets genomförande. Med den likviditets och kapitaltäckningsgaranti som här föreslås uppfylls de åtaganden som staten har i avtalet med A-Train AB. Vidare har utskottet gjort det tillägget att det bör framgå att garantin gäller A-Banan Projekt AB samt att garantin gäller de förpliktelser som detta bolag har enligt de avtal som regeringen godkänt med stöd av riksdagens beslut. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till propositionen och utskottets skrivningar samt avslag på reservationerna.

Herr talman!

Herr talman! Från moderat håll har vi vid motsvarande upphandlingar som tidigare genomförts haft synpunkter på hur effektivt statens medel utnyttjats. Vi har inte ifrågasatt behovet av rimliga kommunikationer men väl ansett att regeringen bör pröva nya vägar för upphandlingen. Resultatet av de upphandlingar som hitintills verkställts är att samtliga gått till en entreprenör, SJ. Därmed har den konkurrens som förväntades vid inledningen av den nu använda upphandlingstekniken totalt uteblivit. Från vårt håll föreslås att upphandlingen genomförs på så sätt att olika trafikslag får konkurrera med varandra, så att vi den vägen får pröva vilket/vilka trafikslag som bäst kan tillgodose det totala trafikbehovet. Med ett sådant tillvägagångssätt kan vi få svar på två frågor: Vilket trafikslag är det ekonomiskt mest rimligt att använda? Hur stor är kostnaden för det alternativ till lösning som regeringen föreslår? Vi är övertygade om att med en sådan upphandlingsmodell kan en betydande besparing göras. Därigenom kan anslaget minskas utan att kvaliteten på trafikutbudet behöver förändras i negativ riktning. Herr talman! Vidare konstaterar vi moderater att vad den nu aktuella upphandlingen beträffar, liksom varit fallet vid liknande upphandlingar tidigare, måste vi vara kritiska till det förhandlingsmonopol och den därmed följande konkurrensfördel som SJ har genom att SJ självt svarar för all trafikledning. Den anmälan till Konkurrensverket som av annan anbudsgivare inlämnats mot SJ är, tyvärr, ännu inte färdigbehandlad. Men misstanke om missbruk i avsikt att försvåra för eventuella konkurrenter föreligger från anmälarens sida. Det är mycket angeläget att denna fråga klarläggs. Vidare är det angeläget att Konkurrensverket verkligen påskyndar slutförandet av det här ärendet. Utskottet kommer i ett betänkande som avhandlas senare denna vecka att instämma i det krav som vi sedan tidigare har om en förändring avseende trafikledningen. Det ser jag som ett framsteg, även om dessa nya tankegångar inte fått genomslag i det ärende som vi just nu avhandlar. Herr talman! När det gäller kostnadsposten om 94 miljoner kronor till SJ, vilken avser att täcka kostnaden för gemensamma funktioner på länsjärnvägarna, är det enligt vår mening fråga om ett alldeles för stort anslag i förhållande till vad som krävs för att fullgöra uppgiften. Vi föreslår en översyn av prissättningen av dessa tjänster i syfte att kunna minska statens kostnader. Med en upphandling i konkurrens, där alla trafikslag ges möjlighet att konkurrera, känner vi oss övertygade om att en anslagsminskning är klart motiverad. I vår reservation föreslår vi följaktligen en minskning av det totala anslaget med sammanlagt Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservation 1 från Moderaterna i detta betänkande.

Herr talman! Redan 1963 beslutades om progressiva trafikpolitiska principer som utvecklats genom besluten 1979 och 1988. Principerna innebär att våra beslut skall medverka till att vi får den trafik som är samhällsekonomiskt lönsam och regionalpolitiskt motiverad. Vi måste få det samhällsekonomiska perspektivet att slå igenom på ett sådant sätt att den som beslutar om en resa eller en godstransport faktiskt betalar marginalkostnaden. I de samhällsekonomiska kalkylerna skall hänsyn tas till miljö, trafiksäkerhet och slitage på infrastrukturen. Den aktuella propositionen bygger inte på samhällsekonomiska överväganden och redovisar inga samhällsekonomiska kalkyler utan bygger på att ramen för statens köp skall vara en oförändrad kostnadsnivå. Regeringen har ju inte alls redovisat vilken järnvägstrafik som inte är företagsekonomiskt lönsam men som ändå bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam eller regionalpolitiskt motiverad. Jag kan inte tro annat än att ett samhällsekonomiskt synsätt i kombination med konkurrens på spåren skulle leda till att bl.a. de omdiskuterade nattågen mellan Gävle Malmö återinförs som ett effektivt färdmedel för många olika behov. Behov finns av allt från tjänsteresor med hög servicenivå till billiga privatresor. Ofta glömmer man i debatten bort studerande och andra som veckopendlar eller gör enstaka privatresor och som ingalunda har råd att flyga. Dessa utgör ofta en trafikfara vid långa nattliga bilresor. Nattågen skulle kanske rent av kunna bli företagsekonomiskt lönsamma. Regeringen måste återkomma med ett beslutsunderlag som gör det möjligt att fastställa en kostnadsram som bygger på samhällsekonomiska överväganden, så att vi kan gå mot en mer optimal fördelning av trafiken på olika trafikslag. Därför yrkar jag bifall till reservation 2. Samtidigt vill jag uttrycka en viss förvåning över mina moderata och miljöpartistiska meddebattörer som i sina reservationer utan närmare underlag kan bestämma sig för att kostnadsramen bör minskas med Herr talman! För miljöns skull måste vi bygga upp ett långsiktigt hållbart kretsloppssamhälle. Gentemot kommande generationer har vår generation inte rätt att låta nödvändiga ändringar i vår materiellt slösaktiga västerländska livsstil dra ut på tiden, årtionde efter årtionde. Därför känner jag en förtvivlan när jag ser riksdagens oförmåga att förverkliga de principer som man beslutat om upprepade gånger sedan 1963. 1988 års trafikpolitik behandlades i trafikutskottets betänkande 1987/88:13. Där framhåller bl.a. folkpartisterna Olle Grahn och Hugo Bergdahl i en klok och framsynt reservation att de förslag som presenterades i den då aktuella propositionen inte skulle leda till att målen uppnåddes. Vi kan se i dag hur rätt de hade. Låt oss inte invänta ännu ett framtida riksdagsbeslut om nya trafikpolitiska principer för att först därefter fatta de konkreta och ibland obekväma beslut som vi förstår är nödvändiga, utan låt oss redan nu begära nya förslag grundade på bättre underlag från regeringen.
Herr talman! Lennart Fremling uttrycker viss förvåning över att vi har vågat precisera ett besparingsbelopp. Underförstått menar han att vi inte kan vara riktigt klara över var man skulle hamna med en upphandlingsmodell av den typ som vi har föreslagit. Utifrån de beräkningar som vi har vågat göra och de kontakter som kan finnas på detta område intygar vi att vi inte har tagit till en besparingsram i överkant. Snarare torde det finnas ytterligare potentialer, om man vågar pröva den här upphandlingsmodellen. Det är kanske det första steget. Jag känner mig inte ett dugg osäker, herr talman, när det gäller detta med att beloppet skulle vara tilltaget i överkant. Snarare kan vi våga plussa på, om chansen bara ges att pröva det här.
Herr talman! Det beror litet på vilket syfte man har. Jag förstod av Lars Björkmans anförande nyss att moderat politik syftar till att minska statens utgifter, inte till att få den trafik som är samhällsekonomiskt lönsam och regionalpolitiskt motiverad såsom vi i enhällighet har beslutat 1988. Jag tycker att man borde se vad syftet är. Jag trodde att även Moderaterna ställde sig bakom 1988 års trafikpolitiska principer. Då är det rätt svårt att utan samhällsekonomiskt utredningsunderlag bestämma att den kostnadsram som minskas med 157 miljoner kronor är lagom.
Herr talman! Ingen av oss kan väl fastställa vad lagom innebär i det här fallet. Men vi får utgå från att man i propositionen har ett rimligt antagande om kostnader mot bakgrund av de förhandlingar som varit. Jag kan förstå att det är litet svårt att uppfatta vad som sägs i en sådan här debatt, men just det som Lennart Fremling efterlyser redogjorde jag för i mitt inlägg. Jag säger att ett sådant tillvägagångssätt som vi föreslår kan ge svar på två frågor: Vilket trafikslag är ekonomiskt mest rimligt att använda och hur stor är alternativkostnaden till den lösning som regeringen föreslår? Vi känner oss övertygade om att vi med en upphandlingsmodell kan åstadkomma en betydande besparing. Därmed torde jag ha bemött Lennart Fremlings farhågor för att vi skulle lämna de regionalpolitiska effekterna vid sidan av. Vi tar självklart ansvar för 1988 års trafikpolitiska beslut och mål.
Herr talman! Jag känner mig fortfarande inte övertygad om att Moderaterna har det mål som jag uppfattat att vi har fastställt genom 1988 års trafikpolitiska beslut. Lars Björkman säger att man måste utgå från att propositionen bygger på ett rimligt antagande. Men propositionen bygger faktiskt på det riksdagsbeslut som vi fattade för ett år sedan om en oförändrad kostnadsnivå. Året innan hade vi också oförändrad kostnadsnivå. Det finns alltså inte något samhällsekonomiskt övervägande här. Jag är orolig för att man i praktiken inte tar tillräcklig hänsyn till miljökostnader och trafikolyckskostnader. Min egen gissning på vad man skulle komma fram till för belopp är att ett ordentligt underlag snarare skulle föra oss närmare

Herr talman! Jag vill börja med att besvara Lennart Fremlings fråga. Anledningen till att vi föreslagit 130 miljoner är att vi fått den uppgiften att det är den summa som skulle behövas för att bekosta den trafik som vi föreslår. Det skall jag gå in på så småningom. Jag delar till viss del Lennart Fremlings syn, och jag noterar att han inte föreslagit några anslag alls. Men tanke på att detta bara gäller en speciell sträcka kan jag hänvisa till den trafikpolitik som vi för i övrigt och de anslag som vi har föreslagit i bl.a. den budgetmotion som Miljöpartiet lämnade in den 24 januari. Herr talman! Nu behandlas statens upphandling av interregional persontrafik. SJ bör enligt ägardirektiven endast driva lönsam trafik, dvs. företagsekonomiskt lönsam. Den trafik som staten i denna vända upphandlar för den föreslagna summan av 684 miljoner kronor visar att det finns andra vinster som bör tas till vara, även om de är företagsekonomiskt olönsamma. Vi delar majoritetens uppfattning om att viss tågtrafik bör finnas tillgänglig även om den inte går med ekonomisk vinst. Andra hänsyn än de som regeringen tar bör tas, vill vi påpeka. Efterfrågan i förhållande till den efterfrågandes plånbok skall vara ett viktigt inslag, liksom miljövinster och betydande regionalpolitiska positiva effekter. Miljöpartiet har förordat att anslaget höjs med 130 miljoner kronor för att nattågstrafiken mellan Dalarna, Göteborg och Malmö skall kunna återupptas. Det är inte första gången Miljöpartiet har arbetat för att värna denna trafik. Trafiken har nu legat nere i ett år sedan förra beslutet. Konsekvenserna har tyvärr inte låtit vänta på sig. Då nattågen förut var fullbelagda bör man lämpligtvis fråga sig var de resenärer som då åkte nattåg nu har tagit vägen. Jag undrar om regeringen har ställt sig den frågan. De affärsresenärer som tidigare reste med nattåget till Göteborg tar nu flyget, och de som inte har plånbok för att betala flyget får helt enkelt stanna hemma. Vi har blivit kontaktade av personer på Dalarnas forskningsråd som uttryckt sin besvikelse över att de nu måste ta flyget i stället för nattåget till Godset, som tidigare till viss del fraktades med detta nattag, går numera på lastbil. Det är självklart inte heller bra ur miljösynpunkt. Det kan hända att majoriteten har en annan syn än Miljöpartiet på det. I nuvarande situation blir det svårare för resenärerna att anpassa resandet efter sina behov. Vi menar att denna nattågstrafik som egentligen kan verka vara irrelevant varit viktig för helheten angående främst Överlag väcker denna upphandling frågetecken. Vi i Miljöpartiet har vid flera tillfällen uttryckt vår vilja att sanera statens finanser och genomföra nödvändiga besparingar. Att denna nattågstrafik nu lagts ner, trots att tågen var fullbelagda, måste ses som en följd av besparingsarbetet. Dock vill vi i detta sammanhang påminna om Arne Jernelövs utredning om miljöskulden. Om trafik flyttas över från tåg till väg och flyg, blir miljöeffekterna inte svåra att räkna ut. Självklart kan man vifta bort med att det ändå rör sig om bara en liten förändring. Då vill vi understryka att det är helheten som är viktig och vilken politik som ligger bakom. Beslutet om att staten skulle upphandla olönsam trafik fattades då staten inte hade lika krasslig ekonomi som nu. Detta är inte enda exemplet på sårbarheten i konstruktionen för olika verksamheters finansiering. Därför bör man ifrågasätta om det är rätt direktiv för SJ att sätta lönsamheten först. Vi kan i sammanhanget nämna problemet med kommunerna, som inte har råd att betala SJ för tågstopp på den egna stationen och därför tvingas ombesörja andra kommunikationssätt, t.ex. bussar. Vilka prioriteringar skall göras beträffande lönsamhet? Är det miljömässiga och regionalpolitiska vinster eller rent ekonomiska? Vilket är bäst i det långa loppet? Det måste ses över inför framtiden. Dalarna söderut mot bl.a. Göteborg, där det fanns såväl efterfrågan som miljövinster, nu lagts ned. Jag skulle gärna vilja veta vilka prislappar detta haft och om det i så fall varit värt det. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till Miljöpartiets reservation 3 om trafikupphandling.
Herr talman! Vi i Folkpartiet vill värna miljön och trafiksäkerheten. Vi vill göra det med marknadsekonomiska hjälpmedel. Det är därför som vi yrkar på att regeringen bör återkomma med ett nytt förslag, utgående från nya kalkyler. Jag skulle inte alls vilja ta för gott att den här trafiken skulle kosta 130 miljoner kronor att bedriva. Jag sade i mitt anförande att nattågen kanske rent av skulle kunna bli företagsekonomiskt lönsamma. Det är inte alls säkert att vi skulle behöva ta med dem i en upphandling. Det är därför som jag är litet förundrad över mina kolleger i debatten som så självsäkert säger att vi skall ha det ena eller det andra beloppet. Vi måste få mera underlag. Det har vi yrkat på i reservation 2.
Herr talman! Lennart Fremlings inlägg måste jag tolka som att han och Folkpartiet ställer sig bakom Miljöpartiets förslag om miljöskatter och skatteväxling för att göra de trafikslag som är miljöekonomiskt rent penningekonomiskt. Det är väl det bästa underlag som vi kan få för att göra t.ex. nattågstrafiken företagsekonomiskt lönsam. Jag har inga problem med att tillstå att 130 miljoner kan vara en summa som inte är helt riktig. Det är den uppgift som vi har fått. Vi har ingen anledning att betvivla det. Om Folkpartiet anser att det kan bli billigare är det bara roligt om det blir pengar över. För övrigt vill jag fortfarande hänvisa till den politik vi för i övrigt vad gäller anslag till järnvägar, vägar osv.
Herr talman! Jag tror att det som Elisa Abascal Reyes här framför ligger nära vår politik. Vi brukar förorda miljöskatter och skatteväxling som effektiva marknadsekonomiska styrmedel för att genomföra en bra miljöpolitik. För övrigt vill jag som riksdagsman från Dalarna uttrycka min glädje över att det finns ett så stort intresse för trafikförbindelserna med just Dalarna.

Herr talman! Det är återigen dags att behandla statens köp av olönsam järnvägstrafik, sådan trafik som är olönsam men regionalpolitiskt motiverad. Den beredningsprocess som vi har i samhället för detta gör att den här frågan behandlas två gånger varje år. Först fattar vi beslut om vilken trafik som det skall finnas riktlinjer för. Därefter anges i budgetpropositionen ramarna för denna trafik. Detta är, som sagt, en fråga som återkommer flera gånger varje år. Det är kanske därför som Lennart Fremling stökar till debatten litet grand. Han säger att det enligt 1988 års beslut skall vara fråga om samhällsekonomiskt motiverad trafik. Det säger inte 1988 års trafikpolitiska beslut. Det säger att köp av interregional persontrafik på järnväg är det som finansierar persontrafik som är regionalpolitiskt angelägen, men som inte kan drivs på företagsekonomiska villkor. Däremot satsar vi inom infrastrukturen som sådan utifrån samhällsekonomiska förutsättningar. Det var bakgrunden till den debatt som Lennart Fremling tidigare försökte dra i gång. Ansvaret för förhandlingarna om och administrationen av den interregionala persontrafiken som körs på järnväg innehas av en kommitté. Kommitténs arbete och förslag bygger på de riktlinjer som denna kammare lägger fast. Förra gången vi diskuterade det här årets trafik fastställde vi riktlinjerna för nästkommande år.

Därför blir det andra summor som gäller, men principen är densamma, att vi bibehåller det som kammaren tidigare har beslutat om som riktlinje för 1996 års trafik. Det betyder i korta drag att vi bibehåller motsvarande ram för statens köp, som vi tidigare har sagt att vi skall göra. Nattågstrafiken på övre Norrland har ju utsatts för en del rationaliseringar och produktionsneddragningar. Trafiken har skurits ned i viss utsträckning, vilket har gjort att lokala och regionala intressenter haft en hel del invändningar mot trafikförsörjningen när det gäller övre Norrland. Den trafiken har ju baserats på normal trafik, och detta grundläggande behov har täckts. Däremot finns det större efterfrågan under turistsäsong, under både sommar och vinter, och då har de två tågparen inte varit tillräckliga. Det som nu propositionen och kommissionen föreslår och som utskottet ställer sig bakom, att ytterligare del av ett tredje tågpar skall kunna finansieras inom ramen, tillstyrks av trafikutskottet. På det sättet ger man större förutsättningar för Norrlandstrafiken att kunna utvecklas. Vi från utskottsmajoriteten säger också att om efterfrågan på tågtrafik på Norrland fortsätter att öka och om SJ:s ekonomi förbättras i samma takt som hittills skall SJ kunna utföra ytterligare tågtrafik på Norrland utifrån normala företagsekonomiska förutsättningar som då täcker resemarknadens behov. Dessa förutsättningar finns ju om kammaren går på det förslag som vi har att behandla under slutet av veckan under rubriken Nya förutsättningar för SJ. Herr talman! I vårt förra betänkande i samma fråga underströk utskottet och sedermera också riksdagen vikten av att trafikupphandlingen omfattar ett ökat inslag av utvärdering och uppföljning. Därför har nu regeringen genom den här propositionen gett SJ i uppdrag att efter innevarande trafikår lämna trafikmässiga och ekonomiska uppgifter som kan ge ett underlag för utvärdering och uppföljning av statens köp av persontrafik på järnväg. Detta, Lennart Fremling, betyder att det som han efterlyser i sitt anförande kommer att bli tillgodosett genom att ett bredare underlag som regeringen avser att återkomma till riksdagen med i en redovisning av riktlinjerna för 1998 Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan trafikutskottets betänkande nr 6 i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag vill först kommentera Jarl Landers anförande genom att tacka för att han själv nu så duktigt understrukit att miljömässiga hänsyn inte tas vid upphandlingen. Det skall vi notera. Jag har också en fråga till Jarl Lander: Varför lägger man ner en järnväg som i princip är fullbelagd, om det inte är av besparingsskäl? Om det är av besparingsskäl, är det i så fall socialdemokraternas syn på långsiktigt hållbar trafikpolitik?
Herr talman! Det finns många olika svar på frågan varför mycket av nattågstrafiken har försvunnit i Sverige. Den största orsaken är att vi tidigare hade miljöovänliga - om jag får uttrycka det så - sovvagnar. De var klädda med asbest invändigt. Alla dessa sovvagnar har nu utsorterats ur SJ:s vagnspark. Det har inte funnits ekonomiska förutsättningar för SJ att kompensera sig för alla vagnar som har försvunnit. Detta har varit en av orsakerna till att man på SJ har varit tvungen att se till att klara nattågstrafiken på annat sätt. Det har SJ gjort genom att utveckla andra tågsystem, bl.a. mer snabbgående tåg, så att persontransporterna kan ske på dagtid i stället för man skall ligga i rullande hotellrum på natten, vilket har gett SJ mycket stora kostnader. Detta är huvudorsaken. Den tidigare nattågstrafiken från Dalarna betydde är i och för sig borta, men det finns fortfarande goda förutsättningar för de boende i Dalarna att nattetid ta sig via Stockholm till både Göteborg och Malmö.
Herr talman! Jarl Lander har fortfarande inte tillbakavisat påståendet om att det inte är miljön som styr upphandlingen. Att anföra att bristen på tågmateriel är en orsak, är det en långsiktigt hållbar trafikpolitik? Frågan kvarstår fortfarande.
Herr talman! Jag sade till Elisa Abascal Reyes i ett tidigare inlägg att investeringar i infrastrukturen görs utifrån samhällsekonomiska bedömningar. Det betyder att man gör en kraftig ansträngning för att se om miljöpåverkan har en inverkan även där, vilket vi vet att den har. Därför har vi bl.a. i denna kammare fattat kraftfulla beslut om stora satsningar på järnvägens område för att utveckla järnvägstrafiken, både vad gäller person och godstrafik. Det ligger alltså till grund för beslutet att vi skall använda oss av miljövänligare trafik. Vad rent konkret gäller köp av olönsam järnvägstrafik tas det i princip inga miljöhänsyn, det måste erkännas. Den trafiken tillkommer för att den regionala balansen i landet skall upprätthållas, eftersom det måste finnas förutsättningar även för människor i glesbygder att ha tillgång till järnvägstrafik. Miljöhänsynen kommer in när infrastukturen bereds, inte när olönsam järnvägstrafik upphandlas.
Herr talman! Jag blir litet förvånad när Jarl Lander säger att upphandlingen bara skall sikta på att få fram trafik som är regionalpolitiskt motiverad och att den inte skall verka för en trafik som är samhällsekonomiskt lönsam. 1988 anges att det övergripande målet för samhällets trafikpolitik skall vara att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. Eftersom man har angivit ett så övergripande mål och talat om samhällsekonomiska kostnader, där miljö och trafiksäkerhet kommer in i bilden, tycker jag att även en sådan här upphandling måste medverka till att det övergripande trafikpolitiska målet nås. Jag kan inte finna annat än att även de beslut som gäller trafikupphandling skall syfta till en samhällsekonomiskt vettig trafik. Nåväl, jag gläds åt det som Jarl Lander säger, att vi i framtiden kommer att få ett fylligare underlag som tillgodoser de aspekter som jag har framhållit, så att miljö och trafiksäkerhet bättre tillgodoses.
Herr talman! Det som Lennart Fremling tar upp, att vi enbart skulle ha en samhällsekonomisk syn på var det skulle finnas förutsättningar och vem som skulle ha förutsättningar för bl.a. järnvägstrafik skulle kunna leda till att mycket av den trafik som i dag upphandlas på grund av att den är rent företagsekonomiskt olönsam försvann. Det är ju en viss skillnad mellan att bedriva samhällsekonomisk verksamhet och olönsam järnvägstrafik, som ändå är regionalpolitiskt motiverad. Som jag sade i mitt inlägg till Elisa Abascal Reyes sker just denna upphandling utifrån målet att vi skall behålla den regionala balansen i landet i så stor utsträckning som möjligt, inte direkt utifrån de samhällsekonomiska aspekterna. I stället har vi utvecklat infrastrukturen, vilken baseras på det samhällsekonomiska tänkandet.
Herr talman! Jag tror att det framgick av mitt anförande tidigare att jag menar att vi skall medverka till att vi får en trafik som är samhällsekonomiskt lönsam och regionalpolitiskt motiverad. Jag framhöll i mitt anförande bägge dessa aspekter, så jag tror att Jarl Landers syn skulle bli väl tillgodosedd.

Herr talman! Vi socialdemokrater på Norrbottensbänken har väckt en motion, T25, angående tågtrafiken på övre Norrland. Problemet i dag är att inte alla de människor som önskar besöka norra Sverige under turistsäsongen har möjlighet att göra det, därför att den nuvarande tågkapaciteten inte motsvarar de senaste årens efterfrågan. Goda kommunikationer är för oss livsviktigt. Vi har under de senaste åren kämpat för att få väl fungerande flygförbindelser. Men även tågtrafiken är viktig. Alla varken kan eller vill flyga. Tåget är faktiskt ett alternativ även för oss i norra Sverige som vill åka söderut. Att åka tåg är ett bekvämt och billigt alternativ. Med tanke på den arbetslöshetssituation som råder i vår norra landsdel och de ambitioner som vi har att öka sysselsättningen, bl.a. inom turistnäringen, bör möjligheterna inte begränsas genom otillräckliga kommunikationer. Vi vill ta till vara de möjligheter som finns, nämligen att människor i södra Sverige och i utlandet har ett stort intresse av den nordliga landsdelen. Det ökade intresset för Norrland borde resultera i att alla de människor och företag som satsar ambitiöst för att erbjuda turister en intressant, spännande och kulturell upplevelse skulle få en ordentlig lönsamhet i sin verksamhet. Nu är det inte så, eftersom alla turister inte har möjlighet att komma upp till Norrland på ett miljövänligt och relativt billigt sätt, dvs. med tåg. Tiotusentals resenärer har de senaste somrarna valt andra turistmål endast därför att tågen till norra Sverige har varit fullbokade flera månader i förväg. Vi vill inte att dessa förhållanden skall fortsätta. Vi vill inte uppleva ännu en sommar då turisterna inte kan komma till Norrbotten i den utsträckning de vill. Det är positivt att utskottet delar vår uppfattning och också har agerat därefter. Tyvärr räcker det inte. Vår förhoppning är att utskottet verkar för att SJ i ännu större utsträckning tar sitt ansvar för att finna en lösning på problemet med platsbristen. Herr talman! Jag har inget eget yrkande. Men jag vill framhålla att vi kommer att följa utvecklingen. Jag ser också fram emot att Kommunikationskommittén skall komma fram till en långsiktig och permanent lösning i denna för vårt län så viktiga fråga.

Herr talman! Det är för mig fullständigt självklart att Gotland skall ha väl fungerande förbindelser med resten av landet. Men det är för mig och mitt parti lika självklart att detta inte uppnås genom ett detaljreglerat statligt monopol. Hela transportsektorn i Sverige har tidigare i historien varit hårt reglerad och kontrollerad av både statliga och kommunala myndigheter. Men efter hand har den ena regleringen efter den andra avvecklats, och därmed har effektiviteten kunnat öka och kostnaderna sänkas, vilket vi alla har haft fördel av. Men vid varje avreglering har också olyckskorparna förklarat att just denna mycket speciella verksamhet inte skulle kunna klara sig utan konkurrenshämmande regleringar, det må sedan ha gällt godstransporter för lastbilar, beställningstrafiken för bussar eller taxitrafik, för att nu nämna några avregleringar som är gjorda under gångna år. Regleringen av Gotlandstrafiken har skapat en förbindelse som uppvisar de flesta avarter för statliga monopolreglerade verksamheter, nämligen orationella investeringar, dåligt anpassade tidtabeller, missnöjda kunder och höga kostnader. Nu föreslår regeringen att den nuvarande lagen om linjesjöfart på Gotland skall upphävas. Det är bra, och Moderata samlingspartiet stöder helhjärtat den åtgärden. Vidare avser regeringen att säga upp det nuvarande trafikavtalet med Nordström & Thulin. Det är också bra. Detta avtal, med alla sina hemliga tilläggsklausuler, representerar ett lågvattenmärke när det gäller svensk statlig upphandling, och ju förr det förpassas till arkiven, desto bättre. Men i stället föreslår regeringen en ny lag som gör det möjligt att införa omfattande begränsningar för trafiken på Gotland. Mot denna nya lagstiftning har vi reserverat oss. Vi tycker att den föreslagna lagen är onödig.

Vi delar, som sagt var, inte denna uppfattning.

Vi anser alltså inte att denna nya lagstiftning behövs. När det sedan gäller själva upphandlingen så har regeringen dess värre redan i propositionen skrivit fast sig för en trafiklösning som väldigt mycket påminner om den nuvarande och dessutom fastställt en årlig kostnadsram på 175 miljoner kronor. Därmed riskerar man att de kommande förhandlingarna med en ny operatör till stor del kommer att handla om en detaljreglering av ett trafikavtal, med ungefär nuvarande mönster, med konkreta och specifika krav på standard, tidtabell, taxor, osv. I stället borde man, enligt min uppfattning, göra en mer funktionsinriktad upphandling och endast ange beräknade lastmängder och passagerarvolymer. Då hade alternativa trafikuppläggningar kunnat få konkurrera friare, och staten hade fritt kunnat välja den totallösning som var bäst i sammanhanget. För egen del är jag ganska övertygad om att godsoch passagerartrafiken bör separeras i en framtida lösning. Det skulle troligen ge lägre kostnader än med det nuvarande systemet med kombinerade gods och passagerarfärjor. Tyvärr gjorde Gotlandsutredningen aldrig någon detaljstudie på de ekonomiska konsekvenserna av en sådan separering. Med den skrivning som nu finns i propositionen får alternativa lösningar svårt att göra sig gällande i en upphandlingssituation. Det tycker vi är synd, vilket vi också har tagit upp i en reservation. Regeringen föreslår också ett upphävande av den s.k. högstprisregleringen i godstrafiken. Detta är också bra. Genom högstprisregleringen har man skapat ett oligopol med en klart skadlig inverkan på det gotländska näringslivet, eftersom en fungerande konkurrens i godstransporterna saknas. Högstprisregleringen kan närmast jämföras med någon modern sorts form av frälse, där ett antal enskilda företag tilldelats något som mest liknar beskattningsrätt för att täcka uppgivna merkostnader i Gotlandstrafiken. Något krav på redovisning av kostnader och intäkter har aldrig funnits. Och när Riksrevisionsverket häromåret begärde upplysningar om hur medlen fördelats så ville, eller kunde, man på de aktuella företagen inte redovisa detta. Det är en häpnadsveckande inställning. Jag finner hanteringen av Gotlandstillägget helt oacceptabel, speciellt som varken Riksrevisionsverket eller Gotlandsutredningen har kunnat visa att det finns några direkta merkostnader för trafiken. Sant är visserligen att stuverimonopolet ger vissa extra kostnader genom en orationell hamnverksamhet, men därutöver finns inget konkret redovisat. Tvärtom anses i alla andra sammanhang sjötransport vara den mest kostnadseffektiva transportformen, och vägtransporter med lastbil den i särklass dyraste - flygfrakt undantagen. Argumenten för merkostnader för sjötransporten är därför svåra att styrka. Ju förr detta oligopol avskaffas, desto bättre. Jag vill gärna citera den uppmaning som Gotlands Åkericentral i ett brev har riktat till utskottet: "Slopa Gotlandstillägget med en gång." Regeringen föreslår nu i stället en gradvis avveckling över tre år. Vi kan inte se någon fördel i ett sådant arrangemang, det förlänger bara lidandet. Ju förr oligopolet bryts, desto bättre, och en gradvis avveckling innebär endast att konkurrens i trafiken förhindras ytterligare under ett år eller två, till fortsatt men för det gotländska näringslivet. Fru talman! Moderata samlingspartiet står givetvis bakom de tre reservationer som vi har fogat till betänkandet, men för tids vinnande, vill jag yrka bifall endast till vår reservation 1.

Fru talman! Vi skall nu här i dag diskutera riktlinjerna för upphandling av Gotlandstrafiken, och det välkomnar jag verkligen, eftersom det är viktigt att vi får säga upp det avtal som gäller i dag, det tioåriga avtalet med Nordström & Thulin. Centerpartiet stöder helhjärtat regeringens förslag på den punkten. Det är enligt vår uppfattning staten som måste garantera en tillfredsställande trafik för de människor som bor på Gotland och för de olika näringsverksamheter på Gotland som måste fungera. Tom Heyman och jag har olika uppfattningar i den här frågan. I Centerpartiet anser vi att det är statens skyldighet att se till att det finns en väl fungerande trafik. Självfallet måste vi då också vara beredda att subventionera eller se till att täcka underskotten för en sådan trafik. Vi välkomnar det som sägs i riktlinjerna, nämligen att trafiken inte får kosta mer pengar för staten än vad den kostar i dag, ca 175 miljoner kronor. Det är väldigt viktigt att den här trafiken blir effektiv och att vi nu, med tanke på att vi har en öppning mot Östeuropa, ser ytterligare möjligheter. Det är självfallet viktigt att den växande näringsgren som turismen utgör får stöd i en fungerande, effektiv trafikering. Vi vill se mer flexibla lösningar och också speciella, kompletterande lösningar. Vi är öppna för många olika förslag. Vi är för s.k. via-trafik. Vi säger i en reservation att den s.k. vägprisprincipen skall gälla. Med det menar vi att det inte skall kosta mer för vare sig persontrafiken eller godstrafiken än det gör på fastlandet. Staten måste ta ansvar för detta. När vi diskuterar de nya riktlinjerna för upphandling sägs det att förutsättningarna och villkoren måste vara tydliga och klara. Det får inte råda någon osäkerhet kring vad de olika intressenterna skall räkna på. Det här är självklart utifrån det som gäller nu. Hittills har det varit en hel del hemlighetsmakerier, hemligt avtal och en hel del förbehåll som inte har varit kända för alla utövare. Det här får inte gälla fortsättningsvis. Tydligt och klart måste det vara. Alla konkurrenter skall kunna känna att de kan lämna ett pris och att de då har samma förutsättningar som alla andra att delta. Jag menar att vi redan här borde uttrycka vilka två fastlandshamnar som vi talar om. Vi skall kunna uttrycka klart och tydligt att det är Nynäshamn och Oskarshamn som gäller. Min fråga till Socialdemokraterna och Håkan Strömberg blir: Varför kan vi inte göra det redan nu? Jag tror att vi annars kan uppfattas som luddiga och otydliga, och då får kritikerna vatten på sin kvarn. Det här utvecklar vi i reservation 4, vilken jag yrkar bifall till. Vi är helt överens - regeringen, Moderaterna, alla partier - om att Gotlandstillägget inte fungerar bra. Det är en konstruktion som är svår att följa, och vi måste se till att ändra systemet. Självfallet är det svårt att exakt bedöma hur mycket mer det kostar att utöva den här trafiken. Tom Heyman hävdar bestämt att det inte kostar mer än fastlandstrafiken. Men hittills har vi ju ändå använt oss av den här principen, och den måste ju ha tagits fram mot bakgrund av olika beräkningar. I Centerpartiet vill vi inte att villkoren för den här trafiken skall försämras. Vi menar att det är viktigt att vi hittar ett system som täcker in merkostnaden. Vi har föreslagit att man ser efter hur Norrlandsstödet fungerar. Jag tycker att det fungerar bra. Företagen i Norrland får göra ansökningar utifrån fasta fakturor, och då kan det enligt min mening inte uppstå någon osäkerhet eller några missförstånd. Vi har utvecklat detta i reservation 12, vilken jag yrkar bifall till. Utskottsmajoriteten skriver i det sammanhanget att omedelbara åtgärder måste vidtas om det visar sig att trafiken blir dyrare. Vad menas med "omedelbara"? Är det inte risk att det då redan är för sent?
Fru talman! Karin Starrin sade att staten måste vara garant för Gotlandstrafiken och att hon i det sammanhanget hade en avvikande mening från den som jag har redovisat. Det stämmer inte riktigt. Jag menar att det är helt klart att staten skall vara garant. Jag är inte så optimistisk att jag tror att Gotlandstrafiken under hela året kan leva på egna villkor. Möjligheterna i cabotageförordningen att deklarera detta som s.k. allmäntrafik ger alltså fullgoda möjligheter för staten både att garantera och att ge ett bidrag för att täcka en bra trafik under årets trafiksvaga månader. Däremot skall man naturligtvis inte som i dag subventionera även sommartrafiken.
Fru talman! Jag vill tacka Tom Heyman för det klara beskedet. När jag lyssnade på hans huvudanförande fick jag intrycket att fri konkurrens helt och hållet skulle råda i fråga om den här trafiken och att detta då också skulle tolkas som att det inte skulle behövas några statliga bidrag. Nu förstår vi var Moderaterna står i den här frågan.

Fru talman! Det är en självklarhet att de som bor på Gotland har lika stort behov av bra kommunikationer som vi som bor i andra delar av Sverige. Vi i Folkpartiet anser att det även framgent är en statlig skyldighet att sörja för en basstandard i färjetrafiken, att trygga trafikens fortbestånd även vid de tillfällen då underlaget inte räcker till en företagsekonomiskt lönsam trafik. Gotlandstrafiken har ju starka regionalpolitiska motiv. Vi delar i stort regeringens syn på dessa frågor och hälsar med tillfredsställelse de ökade inslagen av miljö och säkerhetstänkande och öppnandet för viss konkurrens. Utgångspunkten för en beräkning av statens kostnader måste vara det trafikbehov som staten skall garantera. Detta har i den utredning som föregått propositionen uppskattats motsvara 140-160 miljoner kronor, varför vi bedömer regeringens förslag om ett oförändrat kostnadstak vid 175 miljoner kronor som rimligt. I vår motion tar vi upp några avvikande uppfattningar som rör det regionala inflytandet och Gotlandstilläggets avskaffande. Vi anser att staten inte bör lägga sig i detaljerna i hur trafiken bedrivs, t.ex. taxor, turlistor osv. I stället bör gotlänningarna själva få huvudansvaret för trafikens utformning inom de av staten givna ekonomiska ramarna. Vi föreslår därför i vår motion att ett trafikråd inrättas, med representanter för staten och de gotländska intressenterna. Ett samrådsförfarande förekommer redan, som utskottsmajoriteten anför, men vi anser att det är viktigt att detta trafiksamråd ges en fastare form och dessutom beslutsrätt. Vad gäller högstprisregleringen och Gotlandstillägget tycker vi att det är bra att dessa på sikt avskaffas. Sådana här system har en konserverande verkan på befintliga verksamheter och förhindrar en naturlig utveckling, effektivisering och kundanpassning. Vi betonar dock starkt att avvecklingen inte får ske på ett sådant sätt och i en sådan takt att villkoren för godstransporterna drastiskt förändras. Detta är speciellt viktigt i början av avvecklingsperioden, och vi föreslår därför att när den första sänkningen av Gotlandstilläggen genomförs 1997, bör en del av merkostnaden kompenseras genom en samtidig sänkning av längdmetertaxan. Vi anser det mycket angeläget att avvecklingen följs noggrant av regeringen och berörda myndigheter. Regeringen bör därför redovisa för riksdagen en gång varje avvecklingsår vilka effekter man kan utläsa av Gotlandstilläggets och högstprisregleringens borttagande. Fru talman! Vi står givetvis bakom våra reservationer i utskottet, men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall till dessa.

Fru talman! Trafikutskottet har gjort ett studiebesök på Gotland, och vi träffade då bl.a. företrädare för det gotländska näringslivet. Enligt de besked som vi då fick genomgår Gotland för närvarande en stor strukturförändring. Man drar framför allt ned på den offentliga sektorn, och arbetstillfällena inom jordbrukssektorn minskas, och man har på det sättet fått en hög arbetslöshet. Också ungdomsarbetslösheten är ganska hög på Gotland. Man presenterade också något som kallades Gotlands kommuns framtidsvision, Vision 2010, och där pekade man på delar av de näringar där man tror att man skall kunna bibehålla, utveckla och öka sysselsättningen på Gotland. Jag tror att utgångspunkten då måste vara att klart och tydligt säga ifrån var och hur transporterna skall kunna ske. På ett eller annat sätt måste ett långsiktigt avtal slutas, så att man inom näringslivet, den känsligaste faktorn på Gotland, vet hur man skall investera. Skall man över huvud taget investera på en ö? Jag tillhör de olyckskorpar som tror att staten måste ha ett starkt ägaransvar och ansvar för bibehållandet av trafiken. Det finns ganska strikta regler för alla trafikslag i dag i Sverige, både för järnväg och för vägtrafik, och det är bra. Annars skulle, tror jag, full anarki råda, och det skulle försvåra både för företagsoch för privatresandet. Jag vill hänvisa till en partikamrat till Karin Starrin som en gång sade att en ö är en ö, fram till dess att vi får en ny istid. Det är och förblir så att vi måste ha en färjetrafik på Gotland. Det är därför oroväckande att små prishöjningar kan få så förödande konsekvenser för utvecklingen av det gotländska näringslivet. Vi allihop, och framför allt regeringen, har här ett stort ansvar. Jag är litet grand bekymrad över detta. Jag tycker propositionen är motsägande i vissa stycken, framför allt när det gäller Gotlandstillägget. Det anförs där att det bör avvecklas. Vad innebär egentligen ordet "bör" här? Skall detta ske ganska snabbt eller på lång sikt, eller kommer det aldrig att ske? På s. 20 i utskottets betänkande framhålls under rubriken "Utskottets ställningstagande" att regeringen avser att följa upp konsekvenserna av en avveckling. Det kan närmast tolkas så att man tror att minskningen av Gotlandstillägget kommer att leda till försämringar men att man skall vänta till dess att olyckan har inträffat och sedan skall man reparera den skada som sker. Jag tror att det svenska näringslivet fungerar så, att om förutsättningarna börjar försämras gör man sina investeringar på fastlandet och inte på Gotland. Det är risk för detta, om man har en sådan här osäkerhet hängande över sig, och då kommer Gotland att drabbas ganska hårt. Turismen är en stor och väsentlig näring för Gotland, men den är begränsad till en viss del av året. Det finns kanske möjligheter att få en turism också under andra delar av året, men det är svårt att få turister till Gotland då. Man kan inte heller bygga näringslivet enbart på turismen, utan annat måste komma till. Fru talman! Vi har avgivit ett antal reservationer vid betänkandet. För att spara på kammarens tid yrkar jag bifall bara till reservationerna 7 och 10, även om jag givetvis står bakom också våra övriga reservationer.

Fru talman! I sammanfattningen av betänkandet står det att läsa att utskottet har avstyrkt samtliga motionsyrkanden. Men det anförs också att syftet med flera av motionerna torde komma att tillgodoses. Det framhålls vidare att det har fogats inte mindre än 13 reservationer till betänkandet. Miljöpartiet står bakom Trafiken på Gotland har totalt sett ökat de senaste åren. Av de analyser som hittills gjorts har man kunnat utläsa att priset såväl på gods som på persontransporter spelat en stor roll för efterfrågan. Vad gäller godset har priset varit vägledande i så måtto att merkostnader som uppstått vid transporter till och från ön blivit subventionerade av staten för att det gotländska näringslivet inte skulle missgynnas. Vi i Miljöpartiet tror på ett levande Gotland även när turisterna har åkt hem och anser därför att det gotländska näringslivet bör stimuleras, så att det gotländska samhället i sin helhet kan utvecklas. Vi kan hålla med om att den konstruktion som funnits sedan 1971 möjligtvis fört med sig vissa komplikationer i form av bristande kontroll av de verkliga merkostnaderna, vilket också Tom Heyman berörde i sitt anförande. Dock anser vi inte att stödet kan avvecklas utan att det finns ett färdigt och dugligt förslag till hur man på annat sätt skall kunna undvika att merkostnaderna drabbar gotlänningarna. Vill man ha ön bebodd, kan man inte straffa gotlänningarna ekonomiskt för deras geografiska utsatthet. Det bör alltså definitivt vara en angelägenhet för staten att subventionera transporterna. Konsekvenserna av att ifrågasätta konkurrensneutraliteten blir med största säkerhet att det gotländska näringslivet trots en successiv avveckling drabbas negativt, vilket är negativt för hela Sverige. Utskottets mening är att en varsam utveckling skapar förutsättningar för att klara av att integrera merkostnaderna i näringen på ett hållbart sätt. Vi tycker att det är bra att det finns optimister inom politiken. Men vi ställer inte upp på att riskera Gotlands näringslivs utveckling på lång sikt. Helst hade vi velat att regeringen redan i denna proposition lagt fram ett förslag till hur Gotlandstillägget skulle kunna bibehållas under annorlunda förutsättningar för att undvika negativa konsekvenser av att ett provisoriskt stöd, med den provisoriska konstruktion det ändå har, permanentas. Jag vill med detta fråga statsrådet Ines Uusmann om regeringen har en plan B i rockärmen om utvecklingen inte blir så smidig som utskottet i betänkandetexten tänkt sig. Vad gäller persontrafiken menar Gotlands näringsliv i samverkan att en prissänkning skulle kunna öka trafiken betydligt. Med hänvisning till de redovisningar som har gjorts i frågan menar vi att persontrafiktaxorna skulle kunna sänkas och differentieras till att vara kapacitetsanpassade. Detta har vi utvecklat i vår reservation i frågan. Det måste anses som en självklarhet att bofasta gotlänningar skall erbjudas lägre priser, eftersom valfriheten i transportsätt inte är så värst stor. Miljöpartiets förslag om att hålla ett visst antal platser reserverade för bofasta gotlänningar på färjan fram till förslagsvis en timme före avgång - det kan förstås ändras - har väckt en viss munterhet i olika läger. Man har med anledning av förslaget även ifrågasatt denna särbehandling och förirrat sig i diskussioner om diskriminering av fastlänningar. Låt oss därför klargöra att förslaget väckts på förekommen anledning. Det känns mycket onödigt att behöva peka på den särskilda utsatthet som en öbo lever under. Frågan om diskriminering kan istället vändas till att handla om positiv särbehandling. Man har även vänt sig mot att riksdagen inte skall detaljreglera på denna nivå. Det är förstås en tolkningsfråga. Om det är nödvändigt att frågan väcks i riksdagen för att det skall bli genomfört må det vara hänt. Vi menar också att det är en tolkningsfråga om det är en detalj eller inte. Det beror på med vems ögon man ser och vems behov man avser. Vad gäller fastlandshamnar föreslår regeringen att det fortsättningsvis skall vara två hamnar. Vi har föreslagit att de, i enlighet med de önskemål som de gotlänningar vi har haft kontakt med framfört, skall vara Nynäshamn och Oskarshamn. Vi medger att de hamnarna i och för sig inte har en infrastruktur och service som t.ex. Oxelösunds hamn har. Men enligt vår mening är Oxelösunds hamn i första hand ett enhamnsalternativ och alltså inte aktuellt. Rent miljömässigt och till viss del också ekonomiskt måste två hamnar vara bättre än en hamn med hänsyn till transportsträckan på väg. Jag kommer nu till utgångspunkter inför upphandlingen. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner att de ekonomiska ramarna fastställs till 175 miljoner kronor. Med anledning av vissa uppgifter som framkommit i samband med utskottets behandling vill jag ifrågasätta denna ekonomiska ram. Varken jag eller någon annan i Miljöpartiet har intresse av att leta fram en syndabock. Men jag anser det vara min skyldighet som folkvald att ställa vissa frågor till Ines Uusmann. Miljöpartisterna på Gotland har länge kämpat för att få ta del av avtalet mellan staten och rederiet Nordström & Thulin men inte lyckats. Enligt de artiklar som publicerats i Svenska Dagbladet den 23 november löper staten dock risk att behöva betala ut stora pengar till rederiet till följd av en klausul om valutaförlusttäckning. Eftersom det rör sig om en valutaförlust är det i denna stund svårt att precisera summan som skulle vara aktuell, om den över huvud taget är aktuell. I Svenska Dagbladets artikel talar man om att staten i värsta fall skulle behöva täcka en förlust på upp till 250 miljoner kronor. Vi från Miljöpartiet undrar då följande. Var denna klausul känd för regeringen när propositionen som ligger till grund för dagens betänkande skrevs? Om tolkningen utfaller så att staten blir skyldig att täcka rederiets valutaförlust, varifrån skall de medlen tas? Kan kommunikationsministern garantera att den uppkomna situationen inte drabbar Gotlandstrafiken i betydande negativ riktning i framtiden? Avser kommunikationsministern att återkomma till riksdagen i frågan, och i så fall i vilket sammanhang? Anser kommunikationsministern att en eventuell täckning av en valutaförlust kan ses som en underbudgetering av den tidigare Gotlandstrafiken? Är de ekonomiska ramarna som föreslagits inför kommande upphandling i så fall hållbara? Slutligen skulle jag också vilja veta: Avser kommunikationsministern att verka för att nästa avtal mellan staten och det rederi som vinner upphandlingen blir offentligt? Jag respekterar och har förståelse för om kommunikationsministern i dag inte kan eller vill svara på mina frågor i detta läge. Jag vore dock tacksam för svar så långt det är möjligt, eftersom de stora summor det kan komma att handla är en angelägenhet för riksdagen. Det är dessutom av allmänt intresse, inte minst för gotlänningarna, att ett klarläggande kan göras i så stor utsträckning som möjligt. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 9 och 13. Men jag och Miljöpartiet står självfallet bakom alla reservationer som av oss har lagts till detta betänkande.

Herr talman! Gotlandstrafiken är ett ämne som ofta diskuteras inte bara här i riksdagen. Det finns ett stort allmänt intresse för denna trafik. Det är inte många som färdas med Gotlandsfärjorna utan att ha synpunkter på trafiken. Redan på 1600-talet uttryckte kung Gustaf II Adolf att"Rijkets Wälfärd näst Gudh, beståår på seglatz och skepsfarten". Då skall vi komma ihåg att när kung Gustaf II Adolf uttryckte dessa bevingade ord var sjöfarten och den internationella handeln inte på långt när så omfattande som den är i dag. Att Gotland är en ö känner alla till. Men när det gäller frakter kan hela vårt land betraktas om en ö, eftersom allt gods som fraktas till och från Sverige till 95 % i någon del ligger på båt eller färja. För Gotland, denna Östersjöns största ö, har sjöfarten alltid haft stor betydelse. Under medeltiden byggde man murar och utökade sjöfarten. Men då gjorde man det för att skydda sig mot inkräktare och erövrare. I dag ser vi dag ser vi inget hot i sjöfarten med Gotland utan möjligheter för flera viktiga näringar på Gotland genom en mer långsiktig och ändamålsenlig sjöfartsförbindelse mellan Gotland och fastlandet. Det bor 50 miljoner människor i länder som har förbindelse med Östersjön. Mitt i detta centrum ligger Gotland med sina rikedomar i form av bl.a. ett mycket behagligt klimat, i synnerhet under sommarmånaderna, bördig åkermark och en kulturhistoria skapad av gotlänningarna. Den har i dagarna har blivit uppmärksammad som ett av världens förnämsta bevarade kulturhistoriska minnen. Genom att också järnridån är förpassad till historien vill alla länder runt Östersjön arbeta för öppnare gränser och ökat samarbete. Därmed kan Gotland bli ett värdefullt centrum för hela Östersjöområdet. Det är med den utgångspunkten vi skall se det förslag angående den framtida Gotlandstrafiken som utskottet nu förelägger riksdagen för avgörande. Utskottets ställningstagande är baserat på propositionen Riktlinjer för upphandling av den framtida Gotlandstrafiken. Utskottet har inte haft några invändningar mot propositionen, utan anser att de förslag som där föreligger är väl avvägda och bör kunna ge en bättre anpassad passagerar och godstrafik med Vi har däremot inte funnit att innehållet i de motioner som väckts inför propositionsbehandlingen skulle kunna förstärka förutsättningarna för Gotlandstrafiken utöver propositionens förslag. Principen när det gäller det statliga stödet till Gotlandstrafiken är att det inte skall vara dyrare att färdas eller frakta mellan Gotland och fastlandet än det är att transportera samma sträcka på fastlandet. Det var mot bakgrunden att det inte skall vara dyrare att färdas mellan Gotland och fastlandet som det statliga stödet till Gotlandstrafiken infördes 1971. Då omfattades endast trafiken från Gotland. Tre år senare beslutades att färjetrafiken både till och från Gotland skulle erhålla statligt stöd. För innevarande år är stödet 175 miljoner kronor, som här tidigare nämnts. Nackdelen är naturligtvis - som det är för alla öboende befolkningar utan fast landförbindelse, och med undantag av flygtrafiken - att det tar längre tid att färdas över vatten. Därför finns också för närvarande ett högprisstöd för godstrafiken, det s.k. Gotlandsstödet. Det är till för att täcka kostnader för ökad tidsåtgång genom färjetrafik och vissa hamn och fartygsavgifter. Det är svårt att beräkna resultatet och effekterna av denna typ av stöd. Det är också svårt att beräkna merkostnaderna för detta. Därför föreslås att Gotlandstillägget successivt skall avvecklas. Det är alltid svårt att gå in och ta bort tidigare givna subventioner. Men jag vill betona att redan när det infördes framhölls att det skulle vara provisoriskt och verka under så kort tid som möjligt. Jag vill också framhålla att utredningen om en framtidsanpassad Gotlandstrafik föreslog att Gotlandstillägget borde avskaffas, bl.a. av den orsaken att det är uppbyggt på felaktiga grunder. Det är uppbyggt så att det bara är vissa åkerier som bedriver fjärrtrafik på fastlandet som får ta ut extra avgifter för dessa fjärrtransporter för att bedriva transporter på Gotland. Detta betyder ju att ju mer man kör i fastlandstrafik desto mer erhåller man i Gotlandstillägg. Motsvarande åkeri på Gotland kan inte tillgodoräkna sig Gotlandstillägget eftersom de inte kör någon fjärrtrafik på fastlandet. Jag är överens med Tom Heyman om att det här bör avskaffas. Däremot tror jag att det bör ske successivt. Vi är också alla överens om att vi skall ge gotlänningarna själva en bättre möjlighet att påverka trafikutvecklingen. Det sade Gotlandsutredningen, det säger propositionen och det säger också utskottsbetänkandet. Här går vi från ord till handling. Vi har fått brevet från Gotländska åkericentralen som Tom Heyman redovisade. Där pekar man på att detta är orättvist, och man vill att vi skall avskaffa det så snabbt som möjligt. Vi följer principen att gotlänningarna själva skall ha möjligheter att påverka trafikutvecklingen och självfallet även priserna. Fru talman! De tretton reservationer som fogats till utskottets betänkande vill jag betrakta mer som att man har velat markera egna principer än att tillföra några nya och framåtsträvande åtgärder. Moderatmotionen om lagreglering om avskaffande av det nuvarande monopolet för stöd till Gotlandstrafiken och kommande trafikavtal samt en snabbare avveckling av Gotlandstillägget skulle innebära en betydligt osäkrare framtid för Gotlandstrafiken såväl beträffande kostnaderna för transporterna som för komforten för resenärerna. När det gäller statens stöd till Gotlandstrafiken tror jag tvärtemot de moderata reservanterna att det är viktigt att nivån på det statliga stödet fastläggs redan innan de nya förhandlingar som nu skall komma till stånd börjar. Då vet man grundförutsättningarna för trafikutövningen för den period under vilken avtalet skall gälla. Det är också svar på Vänsterpartiets och Karin Starrin ställde en fråga till mig som gällde fastlandshamnarna. Den frågan har diskuterats. Av princip brukar inte riksdagen uttala sig i lokaliseringsfrågor. I det här fallet gäller det att lägga fast att man i de kommande förhandlingarna skall förhandla om två fastlandshamnar. Nuvarande system med anlöp av Gotlandstrafiken till Nynäshamn och Oskarshamn har ju visat sig vara lämpligt. Även om Nynäshamn är helt dominerande vad gäller trafiken till Gotland kan det med tanke på framtiden vara viktigt även med en södergående trafik. Här har Oskarshamn visat sig vara lämplig. Men det slutliga ställningstagandet bör riksdagen i dag avstå ifrån. Ägandet och vem som skall inneha huvudmannaskapet tas upp i Vänsterpartiets reservationer. Det är inte ägandet av tonnaget som är det viktiga. Hur transporterna till Gotland skall ske är beroende av vad som skrivs in i avtalet och vilka krav som kan ställas på det företag som får bedriva trafiken till fromma för resenärerna. Det är detta samt behovet av godstransporter som skall vara avgörande. Samma sak gäller huvudmannaskapet - Sjöfartsverket eller Vägverket? Eftersom det är Sjöfartsverket som ansvarar för sjösäkerheten och farleder kan det vara rimligt att de också praktiskt är huvudman. Därmed kan man skaffa sig direkta erfarenheter av hur sjöfart skall bedrivas för att nå största möjliga sjösäkerhet och en god komfort. Fru talman! De övriga reservationerna som jag inte nämnt här inryms i den skrivning som utskottet lämnat till kammaren i betänkandet. Jag yrkar också bifall till hemställan i betänkandet. Det betyder att jag yrkar avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Låt mig bara säga helt kort till Håkan Strömberg att möjligheterna att göra en s.k. deklaration om allmän trafik till Gotland enligt den här cabotageregeln ger fullgoda möjligheter att både göra en statlig upphandling och definiera ett trafikbehov utan att därmed behöva gå in på en detaljreglering. Det är grunden till att vi anser att lagstiftningen inte behövs. Det var egentligen också vad Gotlandsutredningens jurister kom fram till. Den behövs egentligen inte. Men för säkerhets skull har man satt in den i alla fall. Men möjligheterna finns alltså redan i den befintliga förordningen.
Fru talman! Problemet med Gotlandstrafiken är den är så ojämnt fördelad. Det är en intensiv sommartrafik medan trafiken under vintern är mycket svag. Om man skulle släppa det här fältet fritt skulle det innebära att det självfallet är intressant att trafikera Gotland-fastlandet under sommaren, men under vintern är det inte många som är intresserade av detta. Då är det viktigt att man inte kastar bort det statliga anslaget och låter andra plocka russinen ur kakan. Det är viktigt att man kan utforma en Gotlandstrafik där alla vet vad som gäller, där man har den säkerheten att man kan färdas till ön vilka tider som helst på året.
Fru talman! Våra kalla vintrar och dåliga säsonger är ju ett generellt problem. Runt omkring våra kuster har vi en mängd olika färjelinjer som klarar det här problemet på ett bra sätt alldeles själva utan någon statlig reglering. Om vi tittar på trafiken från Göteborg varierar den från två avgångar till Danmark i januari upp till fjorton avgångar i juli. Det sker som sagt var utan någon statlig reglering av verksamheten. Jag tror faktiskt att detta kan fungera, och jag tror inte att man skall bortse från att operatörerna också skall ha ett ansvar för att behålla och driva sin trafik på rimliga sätt.
Fru talman! Men skillnaden är ju att i de andra områdena där man bedriver färjetrafik finns det också andra möjligheter, men från Gotland som är en ö mitt i Östersjön finns inga andra möjligheter att färdas till fastlandet än via båt och färja.
Fru talman! Min fråga till Håkan Strömberg gällde det här med tydliga direktiv. När vi i Centerpartiet har varit i kontakt med olika rederier och företag har de sagt: Se nu till att det blir tydliga direktiv, att riktlinjerna blir så utformade att det går att lämna konkurrenskraftiga priser och att de anbud som lämnas blir jämförbara! Det är den kopplingen jag gör när jag tycker att vi i riksdagen i dag klart skulle kunna uttrycka vilka två fastlandshamnar som vi avser. Vi skulle kunna säga att vi avser Nynäshamn och Oskarshamn så att man vet att det är detta som man skall lämna in sina anbud på. Min fråga kvarstår. Jag tycker inte att riksdagen lämnar tydliga direktiv i dag. Jag vill medverka till att vi får en konkurrenskraftig upphandling och att det blir så tydligt och klart som möjligt.
Fru talman! Jag tycker att direktiven är glasklara. Vi talar om att man kan räkna med 175 miljoner kronor i statligt stöd per år under den här avtalsperioden. Vi talar om att det skall förhandlas om två fastlandshamnar, och vi talar om att gotlänningarna själva skall vara med och ha synpunkter på vad trafiken skall omfatta. Att vi sedan inte lägger fast lokaliseringsorterna beror på att vi sällan gör det här i riksdagen. Det är inte en riksdagsfråga. Det är den myndighet som har att avgöra den frågan som fattar det avgörande beslutet. Vi ger ramarna, dvs. två fastlandshamnar, och sedan får man förhandla om vad som kan vara bäst.
Fru talman! Det är klart att vi här i kammaren sällan anger detaljerade riktlinjer, men det är inte heller ofta vi behandlar en så här stor och viktig fråga, som den som gäller Gotlandstrafiken. Det är därför som det här är så oerhört viktigt, utifrån den erfarenhet som vi nu har från de tio år som gått. Det skulle tydligt förstärka riksdagens beslut om vi redan nu angav att Nynäshamn och Oskarshamn skall vara de två fastlandshamnarna. Då skulle man veta vad det är som gäller, vad man skall räkna på. Därför tycker jag att man skall stödja vår reservation.
Fru talman! I det läget när man sätter sig ned och förhandlar vet man naturligtvis vilka anslutningshamnar på fastlandet som man skall diskutera. Men förhandlingarna har ännu inte börjat. När avtalet sedan skall skrivas kommer det att stå klart vilka hamnar det blir.
Fru talman! Jag vill ta upp bl.a. Sjöfartsverkets dubbla roller. I andra sammanhang brukar vi vara ganska kritiska till att statliga verk och myndigheter har dubbla roller i en sådan här situation. Men här har det tydligen ingen betydelse, och det är ett märkligt synsätt. Men det är väl så att man tar tillfället i akt när det gagnar en bäst, och det är det som gäller för tillfället. Håkan Strömberg sade att det skulle ske en snabb avveckling när avtalet var undertecknat. Jag vet inte hur jag skall kommentera det. Avtalet skrevs väl 1971, och Håkan Strömberg sade att det skulle ske en snabb avveckling. Nu är det 1995. Det har också talats om turismen och att Gotland är en pärla i Östersjön. Det håller jag med om. Jag tror också att turister från andra Östersjöländer skulle ha möjlighet att turista på Gotland. Men det kräver att Sverige aldrig skriver på Schengenavtalet, därför att då är det stopp.